Herr talman! Jag kan fatta mig mycket kort om den förnyade granskning som vi nu har gjort — det är tredje året i rad — av vad som förekom på regeringsplanet med anledning av mordet på Olof Palme. Det var ju så — det bör Anders Björck kanske komma ihåg — att utskottet förra året enhälligt uttalade att det kunde finnas anledning att återkomma i ärendet sedan både juristkommissionen och den parlamentariska kommissionen slutfört sitt arbete. Det ställningstagandet står samtliga partier utom moderaterna för. Moderaterna är alltså ensamma om att inte ha godtagit den behandlingsordning som vi bestämde oss för föregående år. Vi träffade också en uppgörelse med Edenmankommissionen om att få del av de utfrågningar som de båda kommissionerna genomförde, och vi har också haft det materialet till vår disposition. Det gäller även materialet från utfrågningarna med Claes Zeime, som Björck gärna ville höra. När vi efter denna parlamentariska kommissions arbete — även moderaterna har haft en representant i kommissionen — uttalar oss är vi eniga utanför moderaternas krets. Det framgick också av Birgit Friggebos anförande. Utskottet ställer sig alltså bakom de påpekanden Edenmankommissionen gjort. För min del fann jag det ganska barnsligt att strida om i vad mån dessa slutsatser tillgodoser majoritetseller reservationsståndpunkter i förra årets betänkande. Man vill gärna visa att man haft rätt — litet av det framskymtade också i Birgit Friggebos anförande. Jag tycker att Edenmankommissionens ståndpunkter ligger ungefär mitt emellan vad som framfördes i majoritetsskrivningen och i den borgerliga reservationen förra året. Jag vill hävda — det påpekade också Dagens Nyheter då — att skillnaderna i själva verket inte var så stora mellan de båda ståndpunkter som redovisades i förra årets betänkande. Det kompletterande material som kommissionerna redovisar gäller för det första den roll justitiedepartementets s.k. observatör i polisens ledningsgrupp spelade. Ingen av de båda kommissionerna anser att justitieministern handlade partiskt då han till övervägande delen hämtade sin information om brottsutredningen från polisen. För detta fanns goda skäl, eftersom informa tionen berörde säkerhetsfrågor. Det understryker båda kommissionerna. Men de understryker också — och det har vi från utskottets sida förståelse för och ställer oss bakom — att metoden endast bör användas för mycket speciella situationer. Vi tycker att de preciseringar som gjorts genom kommissionens påpekanden är värdefulla. Regeringens kontakter med polis och åklagare diskuterades mycket under vår granskning förra året. Ingen av kommissionerna anser att justitieministern handlade partiskt då han till övervägande del hämtade sin information hos polisen. Det hade dock varit av värde om regeringen sökt förekomma missförstånd om anledningen till att kontakterna skedde med polisen och inte med förundersökningsledaren. När det sedan gäller svårigheterna i samarbetet mellan polis och åklagare uttalar den parlamentariska kommissionen att justitieministern redan tidigt borde ha erinrat polisledningen, dvs. Holmér, om reglerna i rättegångsbalken om ledning av förundersökning. Utskottet ställer sig nu bakom uppfattningen hos den parlamentariska kommissionen att man från justitiedepartementets sida under de diskussioner som föregick beslutet om en omorganisation borde ha förklarat för länspolismästaren att han var skyldig att följa förundersökningsledarens beslut och anvisningar. Till de beredskapsoch säkerhetsfrågor som har aktualiserats av de båda kommissionernas arbete finns det anledning för utskottet att återkomma sedan rekommenderade åtgärder har vidtagits. Så bara ett par ord om det som det står så mycket om i dagens tidningar men som vi av naturliga skäl inte har kunnat granska. Jag vill göra följande kommentar till vice ordförandens anförande här i dag: Är det nödvändigt att alltid litet insinuant och i förväg dra slutsatser om vad som kan ha inträffat? Anders Björck verkar befinna sig i sitt esse då han kan utgå från uppgifter som ännu inte har kunnat granskas. För min del vill jag understryka vad jag har läst ut av detta, nämligen att de första kontakterna från Ebbe Carlssons sida togs med polisen. Polismyndigheten hade då att bedöma om uppgifterna är intressanta eller ej, om de kan ligga till grund för ett fortsatt spaningsarbete eller inte. Man kan tycka att det verkar osannolikt att dessa uppgifter har någon starkare grund, men det är ju polisens sak att avgöra — det är inte KU:s bord. Men skulle det visa sig att obehöriga kontakter har tagits mellan regering och myndigheter i den här frågan får vi naturligtvis granska det. Jag har ingenting emot att ärendet anmäls för ytterligare granskning nästa år.

Herr talman! När jag redan i februari krävde att vi i konstitutionsutskottet skulle granska spaningarna efter Olof Palmes mördare var det bl.a. därför att jag ville ha en redovisning av vad som hade skett sedan Hans Holmér lämnat sin post som spaningsledare, hur arbetet hade bedrivits och hur kontakterna med regeringen hade varit under perioden därefter, alltså sedan februari förra året. Hade den granskningen beviljats — det var bara moderaterna som ville göra den — hade detta kommit fram. Och, herr talman, hela sanningen i den här affären är ju ännu inte avslöjad. Andra uppgifter hade också kommit fram. Det ville alltså inte socialdemokraterna, med stöd av de andra partierna. Kanske tyckte man att kvoten av socialdemokratiska affärer före valet var fylld — vad vet jag? Det är självklart att en utskottsmajoritet i ett sådant läge skall vara generös. Det är möjligt att Olle Svensson hår rätt i att det här inte är någonting att bry sig om. Okej, men det är väl ändå utskottets ansvar att granska och ta fram fakta. Så till historiebeskrivningen. Det är riktigt att vi sade här i kammaren i maj förra året att vi skulle avvakta arbetet i juristoch Edenmankommissionerna. När vi sade detta trodde vi att Edenmankommissionen skulle vara klar tills vi började vårt granskningsarbete. Så visade det sig inte vara på det sättet, och då förrycktes planläggningen. Men vi är inte underställda någon Edenmankommission — vi kunde självfallet ha arbetat med utfrågningar och annat parallellt. Rydbeckskommissionens arbete när det gäller vapenaffärerna har ju, herr talman, inte hindrat konstitutionsutskottet från att parallellt göra ett stort antal egna utfrågningar på den punkten. Jag vill än en gång säga, herr talman, att det som Expressen kunde publicera i går är utomordentligt intressant. Med all säkerhet finns ytterligare information att hämta som är av intresse för konstitutionsutskottet, helt enkelt därför att olika former av kontakter och annat har sanktionerats av den svenska regeringen. Vad jag nu sagt innebär inte att jag utan vidare tar avstånd från att Ebbe Carlsson har fått det här uppdraget. Det är möjligt att han kan göra nytta, det kan jag inte bedöma. Men just händelseförloppet är faktiskt någonting som utskottet borde ha tittat på. Om sedan regeringen vill utse Ebbe Carlsson, tar man en stor politisk risk, men den risken har naturligtvis regeringen rätt att ta.

Herr talman! Jag vill bara rätta till ett missförstånd som kunde ha uppstått efter Anders Björcks anförande. Det var ju ingalunda så att Anders Björck anmälde någonting om Ebbe Carlsson. Han kände ingenting till om den saken, utan vad han föreslog var att vi skulle ha utfrågningar i februari, då vi visste att kommissionen skulle bli färdig i april. Det finns ingenting som säger att konstitutionsutskottet alltid skall agera hare och gå före. Vi kan mycket väl avvakta de slutsatser en kommission, som är brett sammansatt, kommer fram till och sedan efteråt göra våra bedömningar. Vi bestämde oss under föregående år för att ha den behandlingsordningen. Däremot har vi inte alls velat nonchalera ärendets vikt. Säkerligen kan vi få anledning att återkomma.
Herr talman! Konstitutionsutskottet är inte underställt några av regeringen utsedda kommissioner. Vi kan ha anledning att samarbeta med dem, att utbyta material och mycket annat, men vi skall självständigt göra vår granskning. Sedan vet Olle Svensson inte vilka informationer jag har om olika skeenden. Jag begärde att statsminister Ingvar Carlsson, när han ändå var i utskottet, skulle få några frågor om regeringens kontakter med spaningsledningen. Ingvar Carlsson har känt till att Ebbe Carlsson har använts i sammanhanget. Hade dessa frågor fått ställas, hade vi redan då kunnat få information. Vi hade också kunnat göra en granskning på det här området som jag tror hade varit nyttig, även ur socialdemokratisk synpunkt. Nu kommer frågetecknen att kvarstå under tiden fram till valet, och fler frågetecken kommer att dyka

Herr talman! Utredningen om mordet på Olof Palme kom att skaka den svenska rättsordningen. Reglerna för förundersökning i brottmål åsidosattes grovt. Enskilda tillfogades onödigt lidande. De professionella mordutredarna vid polisen fick sina arbetsförutsättningar störda. Den omedelbart ansvarige för detta var Hans Holmér. Han tillvällade sig en maktposition han enligt lag inte skulle ha. Han trampade rättegångsbalken under fötterna och hindrade behöriga instanser i deras arbete. Frågan i dag gäller: Var fanns justitieministern, som ytterst skall vaka över att rättegångsbalken följs? Vilken hållning intog justitiedepartementet till den Holmérska maktpositionen? Frågan måste granskas utifrån de båda begreppen ministerstyre och ministeransvarighet. Så länge en underställd myndighet fungerar i enlighet med gällande regler, kan en minister inte ingripa i handläggningen av ett enskilt ärende. Det är ministerstyre och otillåtet i svensk författningsordning. Men när regelsystemet sätts åsido, är det i motsvarande mån ett statsråds oavvisliga skyldighet att aktivt ingripa för att återställa regelsystemets funktion. Att Sten Wickbom underlät att ingripa mot de grova missförhållandena är helt uppenbart. Redan detta är anmärkningsvärt, med tanke på den fortlöpande information justitiedepartementet fick om förhållandena. Redanislutet av mars 1986 kände Wickbom till konflikten mellan åklagaren och Holmér. Ändå fick Holmérs förvända rättsordning bestå i ytterligare elva månader. Det var alltså ingen vanlig passivitet justitieministern visade, utan snarare en flödande tolerans gentemot det Holmérska maktimperiet. Nästa fråga är: Var det i själva verket så, att Holmér kunde agera, därför att han hade justitiedepartementets stöd? Det är ju alltför tydligt — det kan man se redan från början — att relationen mellan departementet och Holmér hela tiden var en helt annan än mellan departement och åklagare. Betydde det, att man från departementet agerade till stöd för Holmér? Av förhören inför parlamentariska kommissionen med den dåvarande statssekreteraren i justitiedepartementet framgår åtskilligt. Vid tvisten om 33-åringen fick departementet missnöjesyttringar från Holmér. Man borde då omedelbart ha sagt, att här är det åklagarens beslut som skall gälla och dina klagomål kan vi inte ta upp. Men det gjorde man inte. I stället gav Sten Wickbom order till statssekreteraren att kontakta riksåklagaren. Man agerade alltså till stöd för Holmér och mot förundersökningsledaren. Riksåklagaren har inför Edenmankommissionen klart sagt, att han uppfatta de samtalet med statssekreteraren som en propå om att åklagaren enligt Holmérs önskemål skulle bytas ut. En avslöjande bakgrund till detta agerande får man när man läser statssekreterarens uttalande om den svenska rättegångsbalken. På min fråga om inte departementet bort påminna Holmér om att åklagarens ledarskap skall gälla, svarade statssekreteraren: ”Formellt kan man säga att det är åklagaren som bestämmer, men jag tror inte det hade förbättrat samarbetsklimatet. Vår ambition var att få arbetet att löpa så smidigt som möjligt.” Det är en märklig inställning. Rättegångsbalkens bestämmelser betecknas som en formalitet. Denna formalitet kan man skjuta åt sidan för att herr Holmér skall få det samarbetsklimat som han vill ha. För att tillgodose Holmér kan vi alltså avsätta åklagaren från den ledande ställning han enligt lagen skall ha. Statsrådet Wickbom är naturligtvis ansvarig för vad hans statssekreterare i detta fall gör och säger. Statsrådet visste i detta fall vad statssekreteraren hade för sig. Sekreteraren handlade på statsrådets uppmaning. Men det finns mer detaljer än så. Sten Wickbom själv var inte overksam när det gällde att påverka åklagarna att böja sig för Holmér. Wickbom har själv uppgivit att han vid den första tvisten tillsade sin statssekreterare att tala med riksåklagaren för att denne ” skulle få klart för sig vilken syn polisen hade”. Detta är också ytterst uppseendeväckande. Wickbom reagerar inte så, som han borde reagera, nämligen att säga till polisen att ordningen kräver att åklagaren bestämmer. Han ber sin statssekreterare aktivt gå in i saken och via riksåklagaren påverka den ansvarige åklagaren. Riksåklagarens uttalanden i saken bekräftar helt att det var detta det handlade om. Wickbom har alltså utan att det funnits grund gått in i ärendet i syfte att understödja ena parten i tvisten — och därtill fel part, eftersom åklagaren är förundersökningsledare. Och vad som ytterligare är försvårande — ingripandet från Wickbom och statssekreteraren sker utan att man dessförinnan inhämtat åklagarämbetets åsikt. Wickbom får Holmérs syn sig förelagd — och det låter han sedan styra sig av. Han ingriper aktivt för att genom riksåklagaren angripa den åklagare som Holmér vill ha bort. Detta är egentligen ett oerhört övergrepp. Hur i grund fel Wickbom såg på hela saken visas också av ett yttrande i förhöret inför parlamentariska kommissionen. Han säger: ”Jag var angelägen om att de samarbetade i stället för att ägna sig åt inbördes bråk.” Detta visar att Wickbom på ett egendomligt sätt såg Holmér och åklagarna som likvärdiga tvistande parter. Han kallar tvisten för inbördes bråk, denna tvist som gällde huruvida rättegångsbalken skulle gälla eller inte. Han sluter ögonen för det faktum, att ordningen föreskriver, att det inte är någon tvist mellan parter. Det är åklagarens bedömning som skall gälla, och det är Wickboms skyldighet att stödja åklagaren i hans lagenliga roll. I stället agerar Wickbom aktivt för att underminera den rollen. Han talar inte ens med åklagaren om saken. Han talar bara med Holmér. När det gällde den organisation som gav Holmér hans maktposition framträder också märkliga uttalanden från Wickbom. Under nära elva månader underlät Wickbom att ifrågasätta denna organisation, som ju inte var regelmässig. När det gällde att stödja Holmér mot åklagarna var Wickbom aktiv redan i slutet av mars 1986. Men när den alltmer orimliga koncentrationen på PKK-spåret växte fram, när klyftan mellan åklagare och Holmér blev allt djupare, då var Wickbom passiv. Och han förklarar detta i förhören med att han ansåg, att så länge arbetet meds.k. huvudspåret pågick ville han inte ingripa. Då var det plötsligt inte lämpligt att försöka ta sig an samarbetsproblemen, som annars bekymrade herr Wickbom så mycket. Då var det väsentliga att Holmér fick ostört fortsätta att driva utredningen mot det lysande fiasko, som den mycket riktigt resulterade i. Det är alltså klart att Sten Wickbom inte bara visade partiskhet — han var partisk till förmån för fel part, och han tog ingen hänsyn till vad gällande ordning föreskriver om hur en förundersökning skall gå till. Det står också klart, att den kritik av Wickbom som framförs i utskottets majoritetsbetänkande i och för sig är riktig, men samtidigt helt otillräcklig. Ju mer material som kommit fram, och det har kommit mycket sedan vi sist diskuterade den här saken i kammaren, desto klarare har det framstått att Sten Wickboms agerande måste granskas grundligare än vad utskottet hittills hunnit med. Kravet i den moderata reservationen är i det avseende helt riktigt. Man kan till nöds förstå, att eftersom kommissionernas material kommit fram relativt sent, har inte utskottet hunnit göra den granskning som varit nödvändig. De svåra frågorna om vapenexporten har ju också gett utskottet en tung arbetsbelastning. Det må man acceptera. Men underlåtenheten måste repareras — och detta redan i höst. Det är också tanken i det särskilda yttrande som vpk-ledamoten i utskottet fogat till betänkandet. Det kan också i förbigående nämnas att utskottet i så fall, om jag får komma med en liten vördsam anhållan — jag kommer inte att vara riksdagsledamot själv vid det tillfället — inte bör nöja sig med att läsa de tryckta kommissionsbetänkandena. De är som många sådana texter en aning, om inte friserade så i alla fall utslätade. Det finns mycket mellan raderna som inte syns, men som finns i underlaget. Det finns 4 000 sidor förhörsprotokoll, så man har en hel del att göra. Jag kan t.o.m. avslöja att man också kan rikta viss kritik mot en del av ledamöterna i Edenmankommissionen. Det var uppenbart att några inte läste särskilt mycket och någon inte alls i de omfattande protokoll som finns från juristkommissionens förhör. Man bör således inte heller när det gäller kommissionernas slutsatser helt lita på den tryckta texten utan göra en självständig källgranskning. Det tror jag skulle vara givande för det kommande konstitutionsutskottet. Nästa riksdag har också anledning att granska vad den nu sittande justitieministern haft för roll i relation till herr Holmérs fortsatta aktiviteter på det område vi diskuterar. Det må vara nog med att nu konstatera, att Anna-Greta Leijon verkligen anstränger sig för att skaffa sig en framtida plats på konstitutionsutskottets dagordning. När man organiserar arbetet framöver är det viktigt att man söker skapa klarhet i vilken roll justitiedepartementet spelade för att stödja Holmér i hans jakt på kurder. Här finns flera märkliga ting att notera. Man kan verkligen fråga sig hur detta s.k. huvudspår kunde uppstå och få den plats det fick. Och man kan fråga sig varför inte justitiedepartementet reagerade, när man hade ett ständigt flöde av information från Holmér i saken. En mycket säregen omständighet är Holmérs promemorior rörande det s.k. PKK-spåret, avgivna under sommaren 1986. I en av dessa står följande: ”PKK ligger också bakom mordet på Olof Palme”. Vad säger oss detta yttrande? Det säger, att långt innan Holmér genomfört sitt jättelika tillslag mot kurderna, långt innan han hunnit förhöra några gripna, långt innan man över huvud kunde göra någon bedömning av bevisläget, har Holmér sin åsikt klar — det är i PKK man har de skyldiga. De är dömda på förhand. Den skyldige är redan utsedd, långt innan utredningsarbetet i egentlig mening påbörjats. Detta visste man i justitiedepartementet. Varför lät man det pågå? En viktig och brännande detalj är också frågan om gärningsmannens utseende. Detta är ting som hittills inte ventilerats i offentliga sammanhang. Men det är nödvändigt att i dag göra så. Här har en utredning under nära ett år sysslat med misstänkta ur en viss etnisk grupp, som har speciellt utseende vad gäller hår och ögonfärg, och som i detta hänseende skiljer sig markant från vad vi brukar kalla nordiskt utseende. Nu är det märkliga att man i månadsvis jagat folk ur en viss etnisk grupp, och att man fortsätter på sina håll att spekulera över kurder och iranier. Men de detaljer — och det är poängen — som genom vittnen är kända om gärningsmannens utseende ger inget stöd åt sådant. Vi har visserligen bara fragmentariska detaljer, men så långt vi vet hade gärningsmannen alls inget utseende som för tanken till turkiskt, kurdiskt eller allmänt sydländskt ursprung, och inte heller något speciellt nordiskt eller skandinaviskt. Och då kommer frågan: Varför fabricerade man en fantombild av mannen som gav helt felaktiga associationer? Alla har ju sett bilden och vet vad man kommer att tänka på när man ser den. Och än märkligare: Varför koncentrerade man sig så ensidigt på människor ur en etnisk grupp i ljuset av vad man visste om gärningsmannens utseende? Dessa upplysningar hade ju också regeringen från sin speciella förtrogne Holmér och från sin observatör. Hade Holmér stöd för sin förhandsinställning om kurderna hos justitiedepartementet — och har han det fortfarande? Och vad skulle denna förhandsinställning, detta utseende av en syndabock, tjäna till? Skulle den skydda någon? Var man rädd att en mer förutsättningslös utredning skulle leda i en riskabel riktning? En så uppenbar förhandsinställning är ju inte resultatet av ett misstag eller av någon omedveten psykologisk fixering. Den måste vara medveten. Frågan står öppen vem som var upphovet till den och varför den också emot erfarna mordutredares bedömningar kunde drivas så hårt.
Herr talman! Vad gäller utredningen om mordet på Olof Palme konstaterade vi i utskottet förra året att det hade begåtts felaktigheter. Särskilt underströk vi detta i reservationen, och den kritik vi den gången framförde står naturligtvis fast. Den bestyrks i allt väsentligt av de kommissioner som sedan dess har arbetat med frågan. Vi skall naturligtvis gå vidare med denna fråga. Jag har dock den uppfattningen att vi har fått en ganska bra bild av vad som har hänt när det gäller regeringens ansvar fram t.o.m. dåvarande justitieministerns avgång. Vad som är av särskilt intresse för oss som granskar regeringen är att se vad som har hänt därefter. Inte minst den fråga som nu aktualiseras i pressen är, som jag sade redan i mitt inledningsanförande, utomordentligt intressant. Det är inte tillfredsställande om regeringen har något slags parallell spaningsorganisation vid sidan av den ordinarie. Hur det förhåller sig med den saken får vi naturligtvis undersöka mycket noga. Man blir ju litet misstänksam när man upptäcker att Ebbe Carlsson är inblandad även i denna affär. Han var en gång i tiden justitieminister Lennart Geijers informationssekreterare. Han hade vissa uppgifter i samband med den, vill jag påstå, ännu inte utredda sjukhusaffären i Göteborg. Han författade bl.a. en promemoria om vad som hade tilldragit sig vid sjukhuset. Denna promemoria krävde vi från centerpartiet och folkpartiet att få utlämnad till utskottet för en genomgång. Jag vill erinra om att detta den gången förhindrades av moderaterna och socialdemokraterna tillsammans. Jag har dock tolkat yttrandena här i dag så, att både socialdemokrater och moderater nu är intresserade av att även hemliga promemorior som har upprättats av Ebbe Carlsson skall komma under KU:s granskning.
Herr talman! Jag vill ställa några frågor till Anders Björck med anledning av den i hans anförande något säregna beskrivningen av partiernas position i utskottet. Förra året fanns det t.ex. en gemensam borgerlig reservation som vpk inte stödde. Jag uppfattar Anders Björck så, att han menar att vpk därmed skulle ha stött regeringen. Anders Björck säger att vpk i år bara har ett särskilt yttrande till det ärende som vi nu diskuterar och att vpk därmed tydligen också nu stöder regeringspartiet. Men, Anders Björck, vart tog då de borgerliga kolleger vägen som ii fjol stödde Anders Björcks reservation men som inte gör det i år? De har inte ens avgivit något särskilt yttrande. Stöder inte också de regeringen, med Anders Björcks synsätt? Eller vilka mått använder Björck för att mäta vem som stöder regeringen? Att bilda majoritet i utskottet är för övrigt inte samma sak som att stödja regeringen, det vet naturligtvis Anders Björck.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1, den moderata reservation som alltså redovisar en annan syn än majoriteten när det gäller regeringens åtgärder med anledning av Palmemordet. Det är med stor förvåning som jag hör Bertil Fiskesjö upprepa ett direkt lögnaktigt påstående, nämligen att moderaterna skulle ha förhindrat att KU fick tillgång till dessa promemorior i sjukhusaffären. En annan ledamot av utskottet pratade förra året vitt och brett om detta i TV. Jag begärde då att KU:s kansli skulle kontrollera exakt hur det röstades i utskottet vid de två tillfällen som denna fråga var uppe. Utskottets kansli fullgjorde uppgiften och kunde konstatera att vi moderater vid båda Prot. 1987/88:132 tillfällena stödde kravet på att promemoriorna skulle komma ut. Detta har 2 juni 1988 jag meddelat ett antal gånger, inkl. vid ett utskottsförhör där tredje vice i Granskning av statstalmannen var närvarande. Fådenskilnsteuövein Jag förstår inte varför Bertil Fiskesjö gång på gång återkommer med detta a 2 £ dravel. Det är lögn. Gå och läs protokollet och stå inte här och prata smörja! Herr talman! Anledningen till att jag här tidigare tog upp vpk:s särskilda yttrande och underlåtenhet att stödja dem som vill ha till stånd en ytterligare Regeringens åtgärder utredning i KU, Nils Berndtson, är att just vpk, genom bl.a. Jörn Svensson, medanledning av har drivit denna fråga på ett mycket effektivt sätt. Många har säkert fått mordet på statsminister intrycket att de ståndpunkter som Jörn Svensson har framfört är representa Olof Palme tiva för vpk. Det är därför med viss förvåning som jag har konstaterat att vpk:s representanter i KU inte med någon effektivitet har drivit dessa frågor. Vi brukar visserligen skämtsamt säga att Nils Berndtson är utskottets mest sympatiske socialdemokrat, men någon måtta bör det väl vara också på anpassligheten till socialdemokraterna i denna fråga.
Herr talman! Visst anför vi kritik — mycken kritik, och den har Jörn Svensson alldeles nyligen redovisat. Även centern och folkpartiet har ju anfört kritik, bl.a. i förra årets reservationer. Ändå har de ställt upp för majoritetens skrivning. Därför är Anders Björcks beskrivning av positionerna i utskottet inte riktig. För övrigt är vpk:s särskilda yttrande inte så betydelselöst som Anders Björck ville göra gällande i sitt första inlägg. I detta yttrande pekar vi på oklarheter beträffande det s.k. huvudspåret, alltså samma sak som Jörn Svensson här har redogjort för. Vi anser att det kan finnas anledning att återkomma till dessa frågor.
Herr talman! Jag vill bara tala om för Anders Björck att jag råkade vara med vid båda de tillfällen då den här frågan avhandlades i utskottet. Jag minns mycket väl hur resonemangen och omröstningarna gick vid dessa båda tillfällen.

Herr talman! För att det inte skall råda några missförstånd när det gäller vpk:s hållning vill jag här markera att den formella enighet som råder kring majoritetens skrivning i just i detta avsnitt alltså begränsar sig till exakt den kritik som där framförs. Det innebär inte att vpk inte har mer att framföra. Såvitt jag förstår råder det också en allmän enighet i utskottet om att denna granskning skall fortsätta. Man har haft för litet tid för den. Denna granskning kräver faktiskt en avsevärd grundlighet, och det är arbetsmässigt i och för sig ingen nackdel att den får företas under kanske litet lugnare omständigheter. En sak som jag gärna skulle vilja lägga konstitutionsutskottet på hjärtat, om jag får ta mig denna frihet, är att ni som efter valet ingår i utskottet inte skall nöja er med bara det material som finns hos kommissionerna, vare sig 45 förhörsprotokollen eller de tryckta texterna. Var också observanta på att det på vissa avsnitt kan vara nödvändigt att även gå in i delar av förundersökningsmaterialet. En kritik som jag har mot den Edenmankommission som jag fram till slutskedet var representant i är nämligen att denna faktiskt inte på det sätt som jag ansåg vara motiverat gick in i de delar av förundersökningsmaterialet som var relevanta för bedömningen av viktiga ansvarsfrågor. Exempelvis ville man inte, trots min inrådan, ta upp de promemorior där Holmér redovisade sin egenartade inställning. I förundersökningsmaterialet kan finnas ting som är av betydelse också för bedömningen av statsrådens ansvarighet.
Herr talman! Medan jag väntade på att få ordet kontrollerade jag än en gång med den person i KU:s kansli som har utrett hur det röstades när det gällde att få ut handlingarna i den s.k. sjukhusaffären. Samtliga moderater som var närvarande röstade vid båda tillfällena för att handlingarna skulle komma ut. Påstår tredje vice talmannen Bertil Fiskesjö att protokollen ljuger? Inte någon av oss vet hur valet kommer att gå. Vi vet inte vilka som kommer att sitta i riksdagen och inte heller vilka som kommer att ingå i konstitutionsutskottet. Om jag efter valet återfinns i riksdagen och i konstitutionsutskottet, kommer i alla fall jag att göra det som bl.a. Jörn Svensson här pläderade för, nämligen att se till att man fortsätter denna utredning på ett så tillfredsställande sätt som möjligt. Jag kan inte utlova att jag skulle komma till samma slutsatser som Jörn Svensson. Jag kani alla fall lova att jag, om jag är kvar, skall medverka till att denna utredning fortgår på det sätt som jag tycker är nödvändigt för att konstitutionsutskottet skall anses ha fullgjort sin uppgift.
Herr talman! Observerade kammaren Anders Björcks formulering? Han sade att de moderater som var närvarande röstade för att handlingarna skulle komma ut. Jag tillhörde också utskottet vid denna tidpunkt och kan säga hur det låg till: Anders Björcks stol stod tom! En förklaring som gavs var att det hade uppstått något missförstånd mellan Anders Björck och hans suppleant. Senast i går, när jag började rensa i mina hyllor, hittade jag faktiskt en tidningsartikel från denna tidpunkt. Där uppgavs att Anders Björck hade sagt att han inte ville medverka till att hemliga handlingar kom på utskottets bord när kommunisterna deltog i utskottsarbetet. Jag skall gärna förse Anders Björck med denna artikel, om han har glömt den.
Herr talman! Efter Nils Berndtsons anförande är det egentligen överflödigt med ytterligare inlägg från min sida. Min minnesbild bestyrker helt de uppgifter som Nils Berndtson gav.
Herr talman! Vid ett tillfälle var en moderat icke närvarande, en moderat hade inte undertecknat protokollet. Vi kunde emellertid ha klarat av att få ut dessa handlingar med en gång, om inte en vpk-representant hade stött det socialdemokratiska yrkandet om bordläggning. Personen i fråga hette Bertil Måbrink. Det är i så fall honom som herrar Fiskesjö och Berndtson skall kritisera. De moderater som var närvarande stödde kravet vid båda omröstningarna. Mycket mera kan man faktiskt inte göra. Jag förstår inte varför Bertil Fiskesjö försöker göra affär av detta. Han kunde ha varit med och sett till att vi under våren hade fått granska spaningarna efter Palmes mördare. Men då var moderaterna ensamma. Det är bara att läsa protokollet.

Herr talman! Jag vill bara med anledning av Nils Berndtsons sätt att beskriva vad utskottets betänkande innehåller påpeka att det inte innehåller något stöd för regeringen, tvärtom. Det innehåller nämligen kritik mot regeringen vad gäller dess sätt att sköta handläggningen av Palmeutredningen.
Herr talman! Det är just detta som jag har markerat i mina repliker till Anders Björck. Att bilda majoritet är alltså icke detsamma som att stödja regeringen. Jag tror att Birgit Friggebo inte har uppfattat vad jag har sagt.
Herr talman! Svensk krigsmaterielexport kan sammanfattas i två ord: hyckleri och dubbelloral. Inte i någon annan fråga har det ljugits så friskt, bortförklarats så mycket och hycklats så ofta. Sverige behöver en vapenexport. Den är nödvändig bl.a. för att upprätthålla det svenska försvarets standard. Alla regeringar har gett tillstånd till vapenexport. Inte alla har däremot varit villiga att ta ansvaret. Stora hyckleripriset i guld går till socialdemokraterna. Under decennier har man försökt sitta på två stolar samtidigt. Partiledningar har insett att vapenförsäljning är nödvändig. Det svenska försvarets behov på området har kanske inte tillmätts samma vikt av socialdemokraterna som av andra partier. Men vapenförsäljning har varit bra för sysselsättningen i Sverige. Därför har man sålt. Problemet har varit att en stor del av partiet faktiskt är emot vapenförsälj ning. Därför har tekniken ”gömma undan och skylla ifrån sig” använts. En ledstjärna har varit att det skulle vara så litet papper som möjligt. Många kontakter har skötts muntligt, särskilt när det har varit känsligt. En annan ledstjärna har varit att tona ned. Färdiga vapen har blivit reservdelar. Direktexport har blivit licensavtal. Beslut som man inte har velat kännas vid har pådyvlats borgerliga regeringar. Det mest effektiva vapnet i den socialdemokratiska dementimaskinens arsenal har varit hemligstämpeln. Vi i KU har tagit del av tusentals sidor hemligstämplat material. Det är regeringen eller regeringskansliet som har fattat beslut om hemligstämplandet. Favoritargumentet har varit att offentlighet skulle skada Sveriges förhållande till främmande makt. Men sanningen är den att den snarast skulle skada den socialdemokratiska regeringens trovärdighet. Det bästa sättet att skapa klarhet i vapenaffärerna är inte att tillsätta fler utredningar utan att frisläppa fler dokument. Men -— hör jag — fattar inte Anders Björck att vi måste hemligstämpla känsliga dokument? Jo, visst fattar jag det. Men det får inte röra sig om hur många som helst. Utrikessekretessen var självfallet väl känd för utrikesminister Sten Andersson när han den 1 maj förra året utslungade: ”Byken skall tvättas offentligt och ordentligt.” Han hycklade när han stod i talarstolen, ty han om någon borde ha vetat att utrikessekretessen — med hans egen tolkning, som han så flitigt gjort bruk av senare — skulle lägga hinder i vägen för en offentlig granskning. Men Sten Andersson ville ha en poäng i sitt förstamajtal. Han bör tilldelas stora hycklarpriset i silver. Regeringen har ett enormt överläge när det gäller granskningen av vapenaffärerna. KU har inte hunnit höra mer än en del av de personer som skulle kunna kasta ljus över skeendet. Vi har inte kontrollerat i regeringskansliets diarier, hemliga eller öppna, för att se om vi verkligen har fått in allt material som behövs. Vi har heller inte tagit del av allt förundersökningsmaterial. Bofors haubitsorder från Indien hälsades med stor glädje i Karlskoga med omnejd. Affären med Indien är laglig, och självfallet betyder en sådan order mycket för sysselsättningen. Hur har då denna affär genomförts? Redan när Kockums hade missat sin ubåtsorder från Indien fick Sverige en ordentlig vink om att tåget inte hade gått för svensk vapenexport till Indien. Det gällde bara att spela sina kort väl. Olof Palme blir 1982 uppvaktad av hela Boforsledningen och försäkrar att Indien är klart ur svensk politisk synpunkt som mottagarland. Ulf Larsson, den sedermera så berömde statssekreteraren och senare även chefen för kriminalvårdsstyrelsen, var närvarande. Men det var ingalunda klart att det skulle bli just Bofors haubitsar som Sverige skulle komma att leverera. I ett brev till Indira Gandhi föreslår Palme såväl högteknologiska vapen som traditionella sådana. Dessa bör Indien köpa, enligt Olof Palme. Han engagerar sig hårt i affären. Hans handgångne man i dessa exportansträngningar blir statssekreteraren Carl-Johan Åberg. Han bedöms som pålitlig. Problem tillstöter emellertid. Olika vapen utvärderas. I dokumenten understryks att den indiska armén, åtminstone i inledningsskedet, vill ha ett franskt vapen och inte ett svenskt. Men denna svårighet övervinns. Det råder inget tvivel om — fortfarande enligt dokumenten — att avgörandet ligger hos Rajiv Gandhi, som visar ett stort intresse för affären. Men vapenaffärer förutsätter krediter. Olof Palme går in och lovar starkt finansiellt svenskt stöd. Subventionens storlek går inte att exakt beräkna. Ett försök görs emellertid i industridepartementet. Min bedömning är — och den motsägs icke i någon av de handlingar som vi har tagit del av — att det handlar om en bra bit över en halv miljard svenska kronor. Slutligen är affären i hamn. Men den svenska regeringen tycker att den har något att fordra från Bofors. Överläggningar sker om en donation till den s.k. Bergslagsfonden. Industriministern, under vars departement kreditfrågor ligger, överlägger med Bofors, och som tack för hjälpen överlämnas 50 milj.kr. från Bofors. Jag återkommer gärna till den frågan och jag presenterar också gärna citat, om någon tvivlar på denna beskrivning. Under hela affärens gång håller Olof Palme fredstal, kräver nedrustning och flörtar ivrigt med svenska och internationella fredsrörelser. Inom hans parti arbetar nedrustningsambassadör Maj Britt Theorin, som för resten har varit knäpptyst i debatten om Indienordern, ivrigt med att utmåla socialdemokratin som ett nedrustningens parti. När sedan debatten — efter avslöjandena om s.k. avvecklingskostnader på 319 milj.kr. — börjar ta fart, försöker socialdemokraterna utmåla det hela som en affär mellan företaget Bofors och det indiska försvaret. Utrikesminister Sten Andersson finns med när det gäller att teckna den bilden. Man vill plötsligt inte kännas vid de egna insatserna, som jag här blott har gett några mycket små glimtar av. KU:s hemligstämplade handlingar innehåller en rad uppgifter som ger en annan bild av affären än den som officiellt har förmedlats. Säkert följer förhandlingarna gängse mönster vad gäller vapenaffärer. Men socialdemokraterna hycklar och försöker utmåla sig som fredsvänner, nedrustare och fiender till svensk vapenexport för att dels fånga upp en del av den svenska opinionen, dels lugna den halva av det egna partiet och av opinionen som har en annan uppfattning. Utan skam eller rodnad försöker man samtidigt tillfredsställa dem som vill sälja vapen, dem som är försvarsvänner och dem som kräver en god sysselsättning här hemma — detta alltså samtidigt som fredsrörelsen och de pacifistiska strävandena måste få sitt. Detta är naturligtvis dubbelmoral. Det är samma sak som om den moderata partiledningen ertappades med att kräva löntagarfondernas snabba avskaffande samtidigt som den hade omfattande privataffärer med dessa. Vilket liv hade det då inte blivit på t.ex. Sten Andersson! Han hade säkert överträffat sig själv när det gäller indignation — och detta med all rätt. Men det som är förbjudet för andra partier är tillåtet för socialdemokraterna. Vapenaffärerna handlar i hög grad om moral. För oss som vill ha en svensk vapenexport, och t.o.m. kan tänka oss att öka den, är det självklart att de . som medverkar också måste ta ansvaret. Ta nästa affär, med FFV och dess export av ammunition till Vietnam via Australien under Vietnamkriget! Nog måste var och en som läser materialet och lyssnar på utfrågningärna komma fram till att Sven Andersson med till visshet gränsande sannolikhet visste något om detta. Men rörelsens helgon får icke profaneras. De frikänns av utskottets ordförande innan utredningen ens igångsatts av utskottet, inte på grund av klara fakta utan för att undvika repor i den socialdemokratiska lacken. Ärdet verkligen någon som tror att folk skulle bli särskilt upprörda över att få veta attt.ex. Torsten Nilsson för över 20 år sedan lät sälja ett mindre antal granatgevär till Zambia, som var granne med Rhodesia? Jag tror faktiskt inte, herr talman, att någon i dag skulle bli särskilt upphetsad över detta. Jag tror att socialdemokraterna i stället skulle vinna sympati om de sade sanningen och tog ansvaret, med tanke på Zambias läge vid det tillfället. Jag tror att socialdemokraterna går för långt, att de gör en felbedömning, när de till varje pris vill försöka hävda att ingen visste någonting. Utskottet kritiserar krigsmaterielinspektionen, KMI. Vi säger att olika regeringar borde ha varit mera observanta. Det är ett milt påpekande. Sanningen är ju att man inte alltid har velat vara observant, om vi skall tro dokumenten. Erbjudanden och förfrågningar om köp av svenska vapen direkt i stället för via Singapore är ändå en tankeställare därvidlag. Sverige har sålt vapen till Indonesien i många år. När utskottet tidigare granskade sade Mats Hellström först att det bara var reservdelar. Det visade sig vara hela kanoner. Sedan hävdade han att det var ett åtagande som borgerliga regeringar hade gjort. Så var det inte. Det var nya åtaganden, som man inte vågade redovisa därför att man riskerade att råka i gräl med partiets nedrustningsopinion. Mats Hellström blev prickad av KU förra året. Det är värt att påminna om det nu, när socialdemokraterna hävdar att deras folk ingenting felaktigt gjort. Men när man var i opposition var det annat ljud i skällan. 1981 reserverade sig socialdemokraterna och vpk i KU mot att export skedde till Indonesien. Medlem av konstitutionsutskottet då var Sten Andersson. Herr talman! Det finns dock något som är ännu värre än smygförsäljningen av vapen, hemligstämplandet och att man skyller på de borgerliga. Det är attityden gentemot dem som granskar. Jag har flera gånger sagt att vi skall sälja svenska vapen, och jag kant.o.m. tänka mig en ökning av den svenska vapenexporten. Men jag vill samtidigt kunna kontrollera att den sker i enlighet med de beslut som fattats av riksdagen. Jag håller på konstitutionsutskottets rätt att snabbt få in handlingar. Jag vill att de som säljer vapen skall ta ansvaret och inte skylla ifrån sig. Då möts man av en opinion som är djupt avslöjande. Sällan har Sten Andersson avslöjat sig så som när han gång på gång försöker sprida budskapet att de som vill granska och håller på lag och rätt — han pekar direkt ut mig — är personer som just därför inte vill ha vapenexport. Den person som utropade att byken skall tvättas offentligt och ordentligt gör vad han kan för att misstänkliggöra dem som följer denna uppmaning.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

Herr talman! För några år sedan läste jag en bok av Frederick Forsyth som heter Krigshundarna. Den handlade om en man som hade fått i uppdrag att skrapa ihop en legostyrka och beväpna den för att sedan göra en statskupp i ett litet land. Vad som var särskilt spännande i boken var mannens resor över hela världen när han skulle köpa vapen och hans kontakter med olika, skumma vapenhandlare. Detta var en beskrivning av småhandlare. När jag läste medborgarkommissionens rapport fick jag faktiskt associationer till Forsyths bok. Men nu handlade det om människor på mycket högre nivå i samhället; det var stora företag, statliga och privata, som hade många kontakter, ända in i regeringskansliet. Läsningen av medborgarkommissionens rapport var för mig oerhört spännande, trots att jag redan visste det mesta. Kommissionen har nämligen beskrivit saker och ting mycket mer tydligt och detaljerat än vad vi har gjort i vårt betänkande. Här finns också en lista på fiffel och små skumraskaffärer. Man myglar med reseräkningar för att dölja i vilka länder personalen på vapenföretagen egentligen befinner sig, förfalskar och använder slutförbrukarintyg, för regeringar bakom ljuset, kallar leveransavtal för licenser och intygar att ingenting har hänt trots att man har vetskap om att saker har hänt. Man säger alltså lögner rakt i ansiktet på statsråd. Man försöker smutskasta döda människor, och det förekommer också ständiga signaler om att svenska vapen finns i länder där de är otillåtna. Dessa signaler har ofta mötts med enbart axelryckningar. Jag skulle vilja rekommendera svenska folket att läsa medborgarkommissionens rapport, som heter SOU 1988:15 och som finns i bokhandeln. Varför har bubblan då inte spruckit tidigare? Det har, som jag redan varit inne på, funnits indikationer gång på gång. Att England sålde svensktillverkade vapen till tredje land har det funnits indikationer på åtminstone 1965 och även senare. Det har förekommit rapporter om att svenska vapen har funnits i Thailand. KMI har fått brev både från thailändska företag och från myndighetspersoner i Thailand. Regeringar har tillåtit export till Grekland under den tid då det var ett vapenembargo gentemot Grekland. Det har förekommit indikationer via den s.k. Australienaffären på att England har varit ett försäljningskontor för svenska vapen. Hur har detta egentligen kunnat hända, och varför har bubblan inte spruckit tidigare? Ja, det kanske är så, som i de flesta sammanhang inom olika organisationer, att det utvecklas olika kulturer. Trots att regeringar gång på gång hårdnackat har sagt nej till företagen till att bevilja export till vissa länder har oegentligheter i alla fall förekommit. Kan det bero på godtrogenhet när det gäller kontrollen? Det gick år efter år och ingenting hände. Kan det ha givits signaler när regeringen t.ex. beviljade vapenexport till Grekland trots att det fanns ett vapenembargo? Kan Australienaffären ha spelat någon roll? Kan hyckleriet vara en orsak? Människor har alltså uppfattat att Sverige har ett förbud mot vapenexport men att det i verkligheten handläggs på ett sätt som förutsätts i lagstiftningen, nämligen så att det ständigt ges dispenser, vilket har inneburit att vapenex porten från Sverige har ökat kraftigt under det senaste årtiondet. Det har getts signaler av undfallenhet där andra skäl än de som finns i våra riktlinjer, nämligen sysselsättningsskäl och handelspolitiska skäl, har godtagits för att acceptera export. Medborgarkommissionen har i ett långt stycke beskrivit de här signalerna som kan ha getts från KMI och regeringskansliet gentemot företagen och som kan ha utvecklat en kultur som inte har varit önskvärd. Bubblan skulle ha kunnat spricka i ett avseende om man hade tillämpat 1971 års riktlinjer när det gäller slutförbrukarintyg. År 1971 uttalade riksdagen att man normalt borde använda slutförbrukarintyg. I verkligheten har detta tillhört undantagen. Englandsaffärerna hade troligen kunnat stoppas flera år tidigare om man bara hade använt de riktlinjer som riksdagen har fastställt. Vi har fått oss beskrivet och vi har fått fram otroliga interiörer när det gäller krigsmaterielinspektionens sätt att arbeta. Och detta har framgått tydligt under utskottsförhören. Det har i mycket varit fråga om muntliga besked. Med tanke på den viktiga uppgift som KMI har haft har man haft en underbemanning. Man har tidigare i stort sett haft bara en man. Vapenhandlarna har, mer eller mindre, indirekt suttit i knät på regeringen, eftersom KMI:s verksamhet är så direkt involverad i regeringskansliet. Normalt sett har vi i Sverige myndigheter som filtrerar olika förslag innan de kommer upp till behandling i regeringen. Så är det inte när det gäller krigsmaterielinspektionen. Vi konstaterar i betänkandet att regeringarna inte har varit tillräckligt observanta på hur krigsmaterielinspektionens verksamhet har skötts. En del har tolkat detta som att vi vill skjuta över skulden på KMI. Så är naturligtvis inte fallet. Det är naturligtvis regeringen som har det yttersta ansvaret för hur dess egen beredningsorganisation och dess egen myndighet fungerar. Från folkpartiets sida menar vi att det behövs ytterligare förändringar av krigsmaterielinspektionens organisation för att det skall bli en bättre tingens ordning. Vi tycker inte att de förändringar som hittills har genomförts är tillräckliga. I fråga om detta har vi stöd från medborgarkommissionen. Vi säger i betänkandet att det inte finns några tecken på att regeringar har varit informerade om eller deltagit i några oegentligheter. Och för min personliga del vill jag konstatera att jag under granskningens gång har blivit alltmer övertygad om att så är fallet. Jag tror inte att det finns något statsråd som vare sig har varit informerad eller har deltagit i detta. Det är lätt att i efterhand tycka att verksamheten har skötts litet godtyckligt och att statsråden har varit blåögda och godtrogna. Men det är en helt annan sak. Ett annat utslag av den organisationskultur som jag tidigare var inne på är affären med Indien. Vår statsminister Ingvar Carlsson sade under utskottsförhören att man inte kan sälja vapen i så stor omfattning som det var aktuellt att göra, om man inte skickar med något slags leveransgaranti av något slag, dvs. om man inte också garanterar att vapen kan säljas även i krig. För att åstadkomma detta har man tänjt riktlinjerna till bristningsgränsen. I riktlinjerna står det att det skall vara ett samarbete mellan företag och att det skall handla om en gemensam utveckling och produktion av vapen. I de tre fall där vi har s.k. samarbetsavtal handlar det om överenskommelser mellan ett företag i Sverige och regeringar utomlands. I Indienfallet handlar det inte om något slags gemensam utveckling och produktion av vapen utan mer om att Indien skall informera och rapportera till Sverige hur användningen av vapnen påverkar vapnens prestanda, m.m. Nu har denna granskning redan lett till förändringar när det gäller samarbetsavtal. Som jag sade tidigare fattade vi i måndags här i riksdagen beslut om att det i avvaktan på att vi får en utredning om hur denna verksamhet skall skötas i framtiden är stopp för den här typen av samarbetsavtal. Medborgarkommissionen använder ganska hårda ord i sin beskrivning av hur vapenexporten sköts här i landet. Man använder ord som hyckleri, bristande öppenhet, bristande stadga i tillämpningen och hänsynstaganden till andra faktorer än dem som finns i riktlinjerna. Jag tycker att kommissionen är välgörande i sin tydlighet, och jag delar kommissionens bedömning. Intrycket från vår egen granskning förstärks när man läser medborgarkommissionens rapport. Kommissionen för också fram ett förslag om att riktlinjerna borde lagregleras. Jag tror att de flesta svenskar tror att vapenexporten regleras av en lag. Så är inte fallet. Det handlar om riktlinjer som har sitt ursprung i ett uttalande av Tage Erlander i riksdagen i mitten av 1950-talet. Sedermera, i början av 1970-talet, lade regeringen fram en proposition där regeringen i den allmänna texten upprepade dessa riktlinjer som man gav riksdagen möjlighet att ha synpunker på. Men än i denna dag finns reglerna om vapenexport inte lagreglerade. Från folkpartiets sida föreslog vi för några månader sedan, när propositionen om en ökad kontroll av vapenexport lades på riksdagens bord, att dessa riktlinjer skulle lagregleras. Utrikesutskottet har nu föreslagit detta, och riksdagen har fattat beslut om att en utredning skall tillsättas. Jag skall inte gå in djupare i alla detaljer och turer när det gäller vapenaffärerna. Det finns mycket skriftligt material att ta del av för dem som är intresserade. Dessutom diskuterades ju vapenexporten i sak i kammaren i förra veckan. Jag skulle vilja avsluta med att säga att jag tror att svenska folket har krav på oss politiker att det skall bli en bättre överensstämmelse mellan de ord och de regler som vi har för vapenexporten och det som svenska folket ser i handling. Det tror jag gäller oavsett om man accepterar den ökade vapenexport som vi har sett under det senaste decenniet eller om man är tveksam till om Sverige över huvud taget skall fortsätta med denna vapenexport. Det är min förhoppning att den utredning som nu är tillsatt skall ha modet att våga skapa sådana lagregler om vapenexporten att de stämmer överens med flertalets önskemål om hur vi skall ordna vapenexporten i Svetige för framtiden. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 4, 10 och 15.

Herr talman! Det är tredje gången på ganska kort tid som frågor av det här slaget och angränsande frågor diskuteras i kammaren. Vi hade en debatt med anledning av utrikesutskottets betänkande rörande förslaget till skärpning av lagstiftningen på området, och vi hade en debatt i förrgår med anledning av försvarsutskottets betänkande. Vår uppgift i konstitutionsutskottet skiljer sig en hel del från de uppgifter som de andra utskotten har haft i den här frågan. Vår uppgift har varit att kontrollera om de bestämmelser som finns om vapenexport har följts, och då naturligtvis alldeles särskilt om de har följts av sittande regeringar och av den i regeringen inbyggda krigsmaterielinspektionen. Mycket har under ärendets gång uppdagats. Vi skall väl erkänna att det som fick alla dessa snöbollar att rulla var modiga och förhånande insatser från en anställd vid Bofors och energiska insatser från Svenska Fredsoch Skiljedomsföreningen. På grund av detta blossade en intensiv pressdiskussion upp. Så småningom kunde vi ta tag i frågan, få fram dokumentation — i den mån sådan har funnits — och ringa in de uppgifter som konstitutionsutskottet bör ha i ärendet. Det är inte vår uppgift att utreda kriminella handlingar begångna av företagare av olika slag. Vår uppgift i första hand är att se i vad mån regeringen eller regeringen närstående tjänstemän har haft kännedom om vad som skett och om vederbörande begått klandervärda handlingar. Det skall gärna sägas att det har varit en rätt svår uppgift, och vi har naturligtvis inte kommit till botten i fråga om vapenaffärerna. På många punkter står uppgift mot uppgift. Företagsledare vid Bofors säger en sak, företrädare för regeringen och krigsmaterielinspektionen säger en annan. Det är inte alltid särskilt lätt att värdera de uppgifter som ges. Vi kan möjligen i utskottet klandras — vi har också blivit klandrade i tidningarna — för att vi inte utpekar enskilda personer inom regeringskretsen eller i krigsmaterielinspektionen som ansvariga i konkreta ärenden. För min del känner jag inte dåligt samvete därvidlag, eftersom jag tycker att det är väldigt viktigt att vi i konstitutionsutskottet är försiktiga med omdömen och att vi noga värderar det material som vi får in och inte enbart faller för antydningar av olika slag. En grundläggande brist i ärendets behandling har varit att det på vissa punkter varit väldigt dålig dokumentation. Det är alldeles uppenbart att kontakterna mellan krigsmaterielinspektionen och producerande företag i rätt stor utsträckning skett muntligt. Man har inte gjort de uppteckningar som man borde ha gjort. Man har inte författat de formella dokument som man borde ha författat. Jag tycker att vår granskning och de påpekanden vi gör borde kunna leda till att man framöver är mycket noga med att se till att man verkligen dokumenterar de överläggningar som förekommer och de resultat som dessa överläggningar leder fram till. Om man inte gör detta, är granskning i efterhand — det kan gälla för både regeringsföreträdare och konstitutionsutskottet — väldigt svår att genomföra på ett rättvisande sätt. I hela den här i så många komponenter sönderfallande historien har gjorts alla möjliga värdeomdömen. Det har talats — talaren före mig var inne på det — om hyckleri och underlåtenhet att ta ställning på ett klart och distinkt sätt. Jag kan gärna instämma i dessa omdömen. Sådana förekommer också i kommissionens rapport i riklig mängd. Det är alltså en lång rad underlåtenhetssynder som uppenbarats. Till detta kommer — det skall vi naturligtvis inte glömma bort — att man uppenbarligen från säljande företags sida har haft en direkt ambition att gå förbi gällande bestämmelser och att på krokvägar ordna export till länder som inte har rätt att ta emot svenska vapen. Anklagelserna för bristande vaksamhet gäller naturligtvis både krigsmaterielinspektionen och olika företrädare för olika regeringar. Förra året aktualiserade jag den starkt expanderande exporten till Singapore, detta lilla halvörike som rimligen inte kan ha användning för så förfärligt många kanoner längs sina kuster. Jag talade då om att en väckarklocka borde ha ringt hos dem som observerade denna starkt stegrande export. Denna väckarklocksringning borde ha lett till att man hade gjort mycket ingående undersökningar om vad som verkligen hade förevarit. Då försökte man bortförklara det hela med att säga att man i Singapore skjuter mer än vad vi gör här och att man framför allt skjuter mer skarpt. Man har en ambition där att få en verkligt fin försvarsmakt. Det har visat sig att de varningar som jag då framförde var väl berättigade. Vi vet att vapen på allehanda krokvägar, bl.a. över Singapore, har kommit dit där de inte bör finnas. Det har alltså brustit i kontrollen från krigsmaterielinspektionen och från regeringen. Man kan naturligtvis säga att det hade varit trevligare för allmänheten och för massmedia om vi hade utpekat enskilda personer för hängning, men jag refererar till vad jag sade tidigare i detta avseende. Vi har inte kunnat på ett övertygande sätt visa — nu talar jag om 70 och 80-talen, inte om 60-talet — att statsråd har varit involverade i olaga export av något slag. Det tycker jag att man ärligt skall tala om. Som Birgit Friggebo var inne på finns det naturligtvis brister som vi egentligen har all anledning att även lasta oss själva här i riksdagen för. Det gäller de brister som funnits i lagstiftningen på området. Jag har vid de utfrågningar som vi haft i detta ärende ägnat särskild uppmärksamhet åt detta. Det är alldeles uppenbart att vi inte har haft en klart riktningsgivande lagstiftning. Vi har allmänna uttalanden i regeringens propositioner och i utskottsutlåtanden. På grundval av dessa utlåtanden skall regeringen agera vid sin bedömning av om en export kan tillåtas eller ej. Det är naturligtvis en djupt otillfredsställande ordning. Att vi har en sådan ordning är ju inte särskilt smickrande för oss i riksdagen. Det borde vi ha satt tummen på betydligt tidigare.

De utskottsutfrågningar som ägt rum har visat att man har haft en vacklande inställning till vad riktlinjerna egentligen innebär. Ibland har man talat om att politiska hänsyn skall tas. Ibland har man sagt att arbetsmarknadspolitiska hänsyn skall tas. Ibland har man t.o.m. sagt, som kommissionen också påpekar, att det gäller att balansera exporten. Om vi exporterar t.ex. till Pakistan, bör vi exportera till Indien. Egentligen är inga sådana här överväganden, vilket också kommissionen konstaterar, förenliga med de gällande riktlinjerna. Vapenexport är förbjuden. Vi skall inte exportera vapen — detta är grundregeln. Sedan kan regeringen ge tillstånd. Tillstånd skall dock inte ges då det gäller ett land som befinner sig i krig eller där man har inre oroligheter eller där man kan befara att ett krig står för dörren eller allvarliga oroligheter kan bryta ut. Man skall inte heller exportera till länder som undertrycker de mänskliga frioch rättigheterna. Detta är de grundläggande kriterierna. Samtidigt innebär dessa kriterier att man, om man har tecknat avtal och de förhållanden som jag har räknat upp inträffar, skall kunna avbryta leveranserna till vederbörande stat. Beträffande tillämpningen av dessa bestämmelser har de utfrågningar som vi haft och de ytterligare genomgångar som vi gjort visat på mycket allvarliga brister och tvivelaktiga handlingsmönster. Indienavtalet har blivit något av ett testexempel, även om det i och för sig inte är det enda exemplet. Indien är en stat som ideligen har varit inblandad i allehanda väpnade konflikter med Bangladesh, Pakistan och t.o.m. Kina. Indien är en stat där man haft allvarliga inre oroligheter — oroligheter som blossar upp då och då och kräver människoliv. Det är alltså från början ganska tveksamt om man med utgångspunkt i huvudkriterierna kan bevilja export till Indien av svenska vapen. Om man ändå gör det i ett läge som är förhållandevis lugnt — där man också säger att Indien är en neutral stat och att det är bra om Indien kan köpa vapen från Sverige och därmed slipper köpa från stormaktsblocken — bör man naturligtvis kunna göra det förbehållet att om allvarliga inre oroligheter utbryter eller Indien råkar i väpnad konflikt med en granne, skall vapenexporten kunna avbrytas. Nu kan vi inte det, i enlighet med det mönster om avtal som har tecknats med Indien. I botten finns ett s.k. samarbetsavtal som är slutet mellan Bofors och den indiska staten, egentligen. På grundval av detta avtal slöts det ett avtal mellan svenska staten och indiska staten som innebär att Sverige förbinder sig att exportera under alla omständigheter enligt det avtal som har ingåtts. Var och en som funderar litet grand över hela detta problemkomplex måste komma fram till att detta är en mycket tvivelaktig ordning. Sedan kan man naturligtvis säga att även samarbetsavtalet som sådant med Indien kan diskuteras. Det finns ju angivet vad som skall vara syftet med ett samarbetsavtal. Det skall vara ett samarbete för utveckling av vapenprodukter. Det skall alltså vara en ömsesidighet, som gör att både det svenska företaget och det utländska företaget har intresse av denna samverkan. Jag har upprepade gånger i utfrågningarna ställt frågan vilka tekniska finesser det är som testningen i Indien kommer att tillföra svenska vapensystem men inte fått några svar på det. Det går alltså inte att undvika misstanken att orsaken till att man har gått den här vägen är att man därigenom funnit en möjlighet att utfärda de garantier för långsiktig leverans som gjorde att avtalet blev möjligt. Man kan säga att det är ett bra avtal för Sverige — Bofors får arbete för dem som jobbar där, och svenska staten tjänar pengar. Man kan säga att Indien är ett land som kanske skall ha vapen även om man råkar i besvärligheter. Allright — men då får vi diskutera de sakerna!

Herr talman! Redan i det inledande avsnittet av debatten har jag pekat på några märkliga omständigheter i vapenaffärerna. Svenska vapen finns i en rad länder där de enligt gällande regler inte borde finnas. Likväl är det svårt att fastställa ansvaret för hur de har kommit dit. Vidareexport har förekommit, men i vilken omfattning har detta skett med svenska myndigheters vetskap? Vid förra årets granskning talades om väckarklockor som hade ringt när det gällde vidareexporten från Singapore. I år har vi haft att granska uppgifter som inte längre gäller bara bristande uppmärksamhet på larmsignaler utan också påståenden om vetskap om och medverkan i vidareexport av svenska vapen. Man behöver inte vara benägen att använda starka ord för att beteckna vad som kommit fram i vapenhärvan som en skandal. Smuggling av vapen har förekommit. Om detta pågår rättsliga undersökningar, och det blir strax ett hinder för KU:s granskning. Boforsdirektörerna framställer sig på ett sätt som nästan ger känslan av att renare varelser knappast någonsin stått inför skranket. De har allt intresse av att hävda att vad de gjort har skett med myndigheternas vetskap — det ligger i sakens natur, liksom myndigheterna har behov av att hävda att de inget vetat om vad Bofors haft för sig. De många utredningarna som korsar varandra utgör ett särskilt problem i granskningsarbetet. KU skall inte gå in på vad polis och åklagare sysslar med. En medborgarkommission har arbetat jämsides med KU, men vi har arbetat oberoende av varandra. En rad andra utredningar har sysslat med frågorna. Detta leder lätt till att fakta döljs genom hänvisning till olika utredningar. Vapenaffärerna omfattar flera skilda frågor. Jag har för avsikt att beröra de olika avsnitten med anknytning till reservationerna. Först vill jag dock ta upp en fråga som inte kunnat behandlas i sak. Det gäller Iran. Det finns larmsignaler om svenska vapen i Iran. För att få klarhet ställdes från vpk ett antal frågor, som utskottet snabbt vidarebefordrade till statsrådsberedningen. Detta skedde den 17 februari, men först den 29 april och efter åtskilliga påminnelser inkom svaren, dvs. efter 72 dagar. Då var granskningsarbetet i slutskedet. Alla utfrågningar var slutförda. Det fanns inga möjligheter att granska och följa upp svaren. Därför fick vi från vpk nöja oss med att anmäla frågan för granskning på nytt. Därmed finns redan uppgifter för nästa granskningsarbete. Handläggningen av denna fråga är från regeringens sida upprörande. Även om frågorna var många är tiden för svaren orimligt lång. Varför visar man Iranaffärerna så ringa intresse? Anser man frågan ointressant, eller döljer sig så hett stoff bakom den att man söker hålla den borta från debatten? På goda grunder anser jag att den sistnämnda förklaringen är den mest troliga. Skall Iran bli nästa spännande avsnitt i följetongen om svensk vapenexport? Konstitutionsutskottet noterar den förskjutning som har skett från strikt tillämpning av gällande restriktioner till ökat hänsynstagande till industrins exportintressen. Detta synsätt kommer till uttryck i flera avseenden. Det gäller bl.a. vad som klassas som krigsmateriel. I reservation 13 har Ingela Mårtensson, folkpartiet, och jag pekat på två fall. Det gäller dels exporten till USA av kranar som specialkonstruerats för att lyfta kärnvapenmissiler men ändå inte klassificerats som krigsmateriel, dels de s.k. Boghammarbåtarna, som kommit till användning i kriget mellan Iran och Irak. Hänsynstagandet till exportintressena kommer också klart till uttryck i de s.k. samarbetsavtal som sluts och som Bertil Fiskesjö utförligt har tagit upp. Det mest uppmärksammade är avtalet mellan Bofors och indiska staten. Regeringen har aktivt verkat för att få avtalet till stånd. Med samarbetsavtal av detta slag sätts gällande restriktioner ur spel.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 Hur kan då regeringen medverka till att avtal sluts som kan sätta dessa restriktioner ur spel? Avtalet skall gälla även om en konfliktsituation utvecklas till en blodig konflikt, såvitt inte FN beslutar om sanktioner. Avtalet mellan Bofors och Indien har uppenbarligen som främsta, och kanske enda, syfte att kringgå gällande restriktioner. När man från regeringen söker likna vapenexport vid annan export, som regeringar brukar stödja, är detta allvarligt. Det är ju ingen tillfällighet att förbud mot vapenexport varit gällande sedan första världskriget. De undantag som regeringen utifrån olika riksdagsbeslut kan göra är tydligen inte längre undantag utan regel. Beträffande Indien har vpk till skillnad från övriga partier ifrågasatt lämpligheten av export. Situationen är sådan att restriktionerna bör tillämpas. Särskilt allvarligt anser vi det vara att man sluter avtal, som innebär att restriktionerna inte kommer att tillämpas ens i en allvarlig konfliktsituation. Exporten till Indonesien granskades förra året. Även i år har frågan tagits upp. Vpk anser nu som då att export av vapen till detta land inte står i överensstämmelse med gällande bestämmelser. Nu som då applåderar moderaterna vapenexporten till Indonesien. Det som moderaterna betecknar som en reservation i denna fråga avviker inte från regeringens syn utan snarare understryker denna. Det kan utgöra en illustration till moderaternas allmänna hållning. Anders Björck bullrar i massmedia under granskningens gång, men i själva verket vill han sälja mer vapen. Ju reaktionärare regim, desto bättre för moderaterna. En fråga som tilldragit sig särskild uppmärksamhet i granskningen gäller Prot. 1987/88:132 vidareexporten från England till Australien, trots detta lands deltagande i 2 juni 1988 Vietnamkriget. Vem visste vad? Det har angetts att dåvarande försvarsminis É Granskning av statster Sven Andersson haft vetskap om verksamheten. Den dokumentation som a MA ÅN ERAN & E : rådens tjänsteutövning finns är bristfällig, och berörda personer har gått ur tiden. Mo Det finns vissa redovisade minnesbilder från anställda inom FFV som jag anser inte kan lämnas utan avseende. Därtill finns ett brev från dåvarande generaldirektören Gunnar Svärd till Sven Andersson. Socialdemokraternai Krigsmaterielexport utskottet anser inte att brevets avfattning kan tas till intäkt för att embargot kringgåtts av regeringen. Är inte detta en något för tvärsäker uppfattning? Visserligen kan brevet tolkas på olika sätt, men klart är att Svärd sökte måla upp allvarliga följder, därest leveranserna till Australien inte kunde ske. I medborgarkomissionens rapport finns avsnitt refererade ur en PM från den 15 juni 1966 för förhandlingarna i London, undertecknad av Svärd. Där talas om att fabriksverket är berett att göra allt för att ”fullfölja våra åtaganden gentemot Australien.” Kommissionen anser att Svärd undvek att tala klarspråk i korrespondensen med försvarsministern, men man vill inte utesluta att Sven Andersson kan ha varit medveten om affären. Dilemmat är att dokumentationen är otillräcklig för ett slutomdöme. Jag utesluter inte att ytterligare material kan komma fram i denna affär. Utan ytterligare dokumentation kommer oklarheter att kvarstå. Detta kan inte vara önskvärt ur någons synpunkt. Därmed är jag inne på den allmänna frågan om regeringars vetskap, som jag tagit upp i en reservation. Den bristande dokumentationen — som är påfallande i dessa frågor och som säkert inte beror på någon tillfällighet utan är en metod som använts — försvårar bedömningen av vilken vetskap som funnits i kretsen av regeringsledamöter vid olika tillfällen. Detta kan dock inte innebära att man utesluter att sådan vetskap funnits. De som tar så lätt på frågan kan få bekymmer i framtiden. Ett utmärkande drag är nämligen att sanningen undan för undan kryper fram. Allt som sades i förra årets granskning står sig inte i dag. Tvärsäkra påståenden om att regeringar inget veta om olagliga vapenaffärer kan snart nog bli motbevisade. Tendensen att i kritiken stanna vid krigsmaterielinspektionens brister kan heller inte godtas. Även om KMI varit slapp i kontrollen eller t.o.m. agerat aktivt för vissa affärer, vilket påståtts, fritar detta inte regeringarna från ansvar. KMI är ett regeringens organ, och det yttersta ansvaret för dessa frågor faller på regeringen. Detta har jag också markerat i en reservation. Herr talman! Jag har redan pekat på svårigheter att komma till klarhet genom bristande dokumentation, hänvisningar till olika utredningar och motsägelsefulla uppgifter. Om därtill ansvariga personer inte talar om hela sanningen eller t.o.m. ger en delvis oriktig bild av ett händelseförlopp, blir svårigheterna ännu större. Dessa frågor hade viss plats i förra årets granskning, där just gjorda uttalanden kunde ifrågasättas. Det är mycket sannolikt att vi ännu inte sett alla grenar av den svenska vapenhandeln. Vaksamheten har dock ökat, och det torde komma nya avslöjanden. De som haft ansvarsställning hukar sig för varje avslöjande. Sådana kan vara smärtsamma, men mycket nödvändiga. Det har med trovärdigheten i svensk utrikespolitik att göra hur vårt land sköter dessa 49 frågor. En hel del skada har redan skett, men det allvarligaste är om man söker dölja något av vad som förekommit. Löften om att byken skall tvättas måste leda till att alla papper läggs på bordet. Det behövs en vitbok om de svarta vapenaffärerna. Herr talman! Jag har redan i mitt första anförande yrkat bifall till samtliga de reservationer som undertecknats av vpk. Jag avstår därför nu från att särskilt yrka bifall till vpk:s reservationer i detta avsnitt.

Herr talman! Vi har från socialdemokratisk sida i utskottet gjort den uppdelningen att jag främst kommer att beröra de avsnitt inom ärendet Krigsmaterielexport som avser Indienordern och utskottets sammanfattande bedömning av regeringars eventuella vetskap om olaga vapenaffärer samt kontroll av krigsmaterielinspektionen. Kurt Ove Johansson kommer senare att beröra de s.k. Englandsavtalen, vapenembargot mot Australien, krigsmaterielexport till Indonesien och krigsmaterielbegreppet. Vid granskningen har Indien som mottagarland för svensk krigsmateriel samt samarbetsavtalet och den mellanstatliga överenskommelsen tilldragit sig ett särskilt intresse. Under utfrågningarna med Carl Johan Åberg, Ingvar Carlsson, Anita Gradin och Sten Andersson har beskrivits hur Indien alltsedan sin självständighet förvärvat svensk krigsmateriel. Det har därvid erinrats om att Alva Myrdal argumenterade för Indien som mottagarland. En avgörande omständighet har varit att stödja Indiens alliansfrihet. Låt mig i detta sammanhang anknyta till den debatt som här tidigare förts om riktlinjerna, samarbetsavtalen m.m. Här har ju Bertil Fiskesjö nyss särskilt berört de samarbetsavtal som går tillbaka till 1971 års riksdagsbeslut om riktlinjer för vapenexporten. Här talas om att dessa riktlinjer satts ur spel, såsom Nils Berndtson uttryckte det, av olika regeringar under 1970 och 1980-talen. Utskottsmajoriteten har ingalunda kommit fram till denna slutsats. Däremot säger vi i utskottets uttalande att en förskjutning har ägt rum i synen på samarbetsavtal i samband med stora vapenexportaffärer. Det har alltså skett under årens lopp. Det har sålunda i förhållande till 1971 års riktlinjer lagts mindre vikt vid kravet på tekniskt produktionssamarbete mellan företag i Sverige och i andra länder, medan en större vikt har lagts vid önskemålet att säkra leveranser av krigsmateriel även om berört land skulle komma i en konfliktsituation. De överväganden som olika regeringar har gjort alltsedan 1970-talet har präglats av att stor hänsyn från svensk sida måste tas till ett köparlands önskemål om säkra leveranser. Vad var då innebörden i riksdagens beslut? Jag citerar direkt ur propositionen 1971:146: ”Vid samarbetsavtal mellan företag i Sverige och i andra länder om gemensam utveckling och produktion av krigsmateriel bör sådan utförsel till det andra landet som föranleds av avtalet medges oavsett förhållanden som tidigare angivits som hinder för krigsmaterielexport. Dock gäller även i detta fall de tidigare angivna ovillkorliga exporthindren. Avtal av detta slag förutsätter en mycket restriktiv prövning vid val av utländsk samarbetspartner.” Man förutsatte också att det skulle finnas full insyn i samarbetspartnerns verksamhet. Vid riksdagsbehandlingen år 1971 utgick utrikesutskottet från att möjligheterna skulle tillvaratas för att förhindra att avtal om produktionssamarbete utnyttjades för att kringgå gällande förbud mot krigsmaterielexport. Vad konstitutionsutskottet här har sagt om en förskjutning av synsättet i förhållande till 1971 får dock enligt min mening inte tolkas som att vi vill hävda att kravet på samarbete i fråga om vapenutveckling m.m. inte upprätthållits. Vad som enligt utskottets mening inträffat sedan år 1971 — det gäller alla de samarbetsavtal i samband med stora vapenaffärer som varit aktuella — är att anspråk har rests från köparländerna om säkerhet i leveranserna. Detta gällde i lika mån planer på avtal om Viggen med länder i Europa 1974 under Olof Palmes regering, Viggenförhandlingar 1978 med Indien under borgerliga handelsministrar och förhandlingar 1980 med Indien om ubåtar med Thorbjörn Fälldin som statsminister i den regering som handlade den frågan. Jag vill fullfölja uppräkningen med att nämna de tre med Australien träffade avtal om robotar och ubåtar som regeringen Palme godkände 1985 och avtalet med Indien från 1986, som vi nu så mycket diskuterar, om fälthaubitsar. Det Memorandum of Understanding som Bertil Fiskesjö omnämnde i fråga om Indienordern har sin motsvarighet i överenskommelser av samma slag som träffats i samband med de två Australienavtalen. Syftet med den mellanstatliga överenskommelsen med Indien har bl.a. varit att tillgodose kraven på insyn i hur köparlandet använder vapnen i fråga. Sålunda har Indien försäkrat att vapnen inte skall föras vidare till tredje land utan den svenska regeringens medgivande. Sammanfattningsvis visar vår granskning att det rått bred enighet inom den svenska riksdagen om att Indien är ett godkänt mottagarland. I ca 30 år har vapen sålts till detta land utan att det förts någon omfattande debatt i frågan. Vad gäller ett samarbetsavtal som medger export om inte ovillkorliga hinder rests skall vid val av mottagarland restriktivitet iakttas. Mot bakgrund av vad jag har sagt har den politiska bedömning som gjorts av olika regeringar utgått ifrån att Indien tillhör en länderkategori som kan accepteras. Samma inställning synes ha redovisats då utrikesnämnden har hörts. Det är viktigt att komma ihåg att konstitutionsutskottets granskning omfattar tillämpningen av vad som gällt i det förflutna enligt riksdagens beslut och uttalanden. Utgångspunkten har därvid varit de konkreta fall som anmälts för vår bedömning. Den framtida lagstiftning som aktualiserats utifrån vunna erfarenheter ligger främst inom utrikesutskottets beredningsområde. Från konstitutionsutskottet har vi emellertid velat understryka vårt intryck från förra året, som har förstärkts, nämligen att den rådande ordningen inom detta lagstiftningsområde bör ses över från grunden. Regeringens åtgärder och riksdagsbeslutet häromdagen går i den riktningen. Därvid har vi efter årets granskning särskilt poängterat behovet av att utreda formerna för samarbetsavtal och frågan om leveransgarantier. Jag finner hos Anders Björck en viss spänning mellan retorik, som litet är präglad av anti-socialdemokratiskt komplex, och handling när han tar ställning till frågor i utskottet. Det finns inte så många moderata reservationer till detta betänkande, men i en av dem pekas på att regeringens stöd till Bofors försäljningsansträngningar varit betydande. Det har skett bl.a. genom skriftliga hänvändelser och vid sammanträffanden mellan regeringsföreträdare för de båda länderna. Det förvånar mig att dessa synpunkter förs fram i en reservation. Anders Björck är ju mycket mån om svensk försvarsindustri och att den ges möjligheter att sälja vapen till Indien och många andra länder. Ingen har heller förnekat att regeringen inom ramen för regleringen av exportkrediter och exportgarantier fattat beslut om sådant stöd när det gäller Indien. Vad är då vitsen med reservationen, eftersom ju ingen förnekat detta uppenbara förhållande?

Riksdagen har ju angett ramarna för det regelsystem som skall tillämpas i sådana fall, och de åtgärder som har vidtagits har enligt vad utskottet kunnat finna stått i överensstämmelse med detta regelsystem. Det har väl inte heller förnekats av Anders Björck. Något annat har heller inte hävdats i reservationen. Då frågar jag: Vad är moderaterna under sådana förhållanden missnöjda med i fråga om regeringens handlande i den del som täcks av reservationen? Anders Björck återkommer ofta till Palme och att denne som statsminister lämnat sin medverkan till att Indienordern kom till stånd. Jag har förgäves försökt få en förklaring till vad som skulle vara det märkliga i denna insats i denna affär. En sådan skulle väl varje statsminister stödja om det vore värdefullt för näringslivet i landet. Det gäller ju ändå en tillåten försäljning av vapen till ett land som vi har accepterat som köpare. Då kan jag inte förstå varför Anders Björck uttrycker sig såsom han gör. Likaså säger Anders Björck att Sten Andersson är en stor hycklare. Vad menar Anders Björck med det? Menar han att det finns en motsättning mellan att å ena sidan över huvud taget gå med på krigsmaterielexport och å andra sidan visa engagemang i nedrustningsfrågor? Jag fick i alla fall det intrycket av hans anförande. Jag tycker att det är egendomligt. Jag trodde att även moderata samlingspartiet i sin säkerhetspolitik ville stödja Sverige då landet verkar för nedrustning ute i världen. Varför då säga att det är hyckleri? Sten Andersson har ju aldrig förnekat att vi behöver en försvarsindustri. Han sade ju inför utskottet att vi behöver en sådan. Därför kan jag inte finna att han på något sätt har hycklat i denna fråga. Jag skall inte tala så utförligt om utskottets sammanfattande bedömning, även om jag rekommenderar er att läsa den i betänkandet på s. 42 och 43. Det är ett ganska genomtänkt avsnitt i betänkandet.

Däremot anser vi — i likhet med medborgarkommissionen — att regeringarna inte varit tillräckligt observanta på hur krigsmaterielinspektio nen utövat sin verksamhet. Jag håller med Birgit Friggebo i hennes konstaterande att det inte är att skjuta över ansvaret på någon annan, på pianisten eller så. Det är att påpeka att den funktion som berör inspektion och revision inte har fungerat, Nils Berndtson. Utskottet säger ju att det ankommer på regeringen att se till att respekten för lagar och förordningar återställs samt att samhällets kontroll får en sådan utformning att detta syfte tillgodoses. Jag tror att vi i utskottet är eniga i den bedömningen. Detta är en ganska frän kritik, det medger jag gärna, samtidigt som den naturligtvis framförs litet efterklokt när vi nu har facit i hand. Det ändå vår uppgift att på detta sätt redovisa våra iakttagelser för att därigenom kunna få en bättre ordning till stånd. Jag gör ett tillägg, och det kan utsägas även efter det att vi har hört Boforsdirektörerna och deras bortförklaringar till medverkan i vapensmuggling. Det är smugglarna som är bovarna. De som ligger bakom dessa olagligheter har åsamkat både sina företag och sitt land stor skada. Det är därför dessa personer får ta ansvar för sina oegentligheter och olagligheter. Det är så ett rättssamhälle skall fungera.

Herr talman! Från centerns sida har vi uttryckt förhoppningar om att det här landet skall föra en restriktiv vapenexportpolitik. Vi kan inte komma ifrån att vi i fall efter fall drabbas av allehanda moraliska dilemman. Inriktningen av vapenexporten bör totalt sett vara sådan att antalet dylika fall reduceras så mycket som möjligt. Ett utslag av vår syn härvidlag är att Bengt Kindbom och jag i år i en reservation till utskottets betänkande kräver att Sverige skall sluta exportera vapen till Indonesien, som ju uppenbarligen sedan länge har varit invecklat i ett hårdhänt förtryck av en del av den befolkning som nu lyder under indonesiskt territorium. Jag yrkar bifall till reservationen i denna fråga, nr 11. Jag vill också understryka att jag i mitt inledningsanförande inte alls berörde de s.k. affärerna på 1960-talet. Detta innebär inte att jag inte tycker att de är intressanta, men de ligger kanske litet mer fjärran från vad som kan vara av särskilt intresse för KU att granska än det som händer i dag. Det förefaller mig — vilket jag har sagt offentligt tidigare — att de uppgifter som vi fick av t.ex. Sigfrid Akselson var mycket trovärdiga. Jag har blivit klandrad för att jag har sagt detta offentligt, men jag vidhåller detta konstaterande. Jag har inte ägnat frågan särskilt stor energi, eftersom jag tycker att saker som har hänt för 20 år sedan kan vara av mindre intresse att nu debattera och penetrera i detalj. Olle Svensson är undanglidande i fråga om huvudprinciperna för vår svenska vapenexport. Han tycks mena att det är i sin ordning att träffa långsiktiga avtal med en annan stat på det sätt som har skett med avtalet med Indien. Det är absolut inte tillfredsställande! Om den svenska regeringen skulle komma fram till att Indien är ett land som vi skall exportera vapen till och att vi skall göra detta oavsett vilka krig och inre oroligheter som Indien blir inblandat i, då skall regeringen också stå för den åsikten. Regeringen skall inte gå vägen över ett s.k. samarbetsavtal som ju i grunden skall vara ett avtal mellan företag som har intresse av varandras verksamheter för att vidareutveckla en produkt. Jag hoppas verkligen, i enlighet med den reservation som Bengt Kindbom och jag har avgivit på den här punkten, att detta blir en viktig fråga att ta ställning till för den utredning som skall studera hur man skall åstadkomma en striktare lagreglering, en större ärlighet, hederlighet och öppenhet såvitt gäller de vapenavtal som kommer att slutas.

Herr talman! Utskottets ordförande beskyller mig för att ha antisocialdemokratiska komplex. Ja, åtminstone det sistnämnda kan vi väl stryka. Att jag inte är socialdemokrat är väl knappast någon hemlighet. Uppgiften för oss, herr talman, är ju att granska vad som har hänt i dessa frågor. Eftersom det är den socialdemokratiska regeringen som har haft huvudansvaret för Indienorden såvitt gäller regeringens medverkan, är det alldeles självklart att vi försökt få fram sanningen. Utskottets ordförande frågar: Vilken är meningen med Anders Björcks reservation tillsammans med de moderata ledamöterna i utskottet? Anders Björck vill ju inte stoppa vapenexporten till Indien, säger Olle Svensson. Nej, det vill jag inte. Jag tycker att vi skall exportera till Indien, men vi skall granska regeringens roll av följande skäl. När det började blåsa snålt kring Indienordern, när det började avslöjas oegentligheter, då ville man från socialdemokratiskt håll inte kännas vid de massiva insatser som man hade gjort. Där hade Olof Palme helt och fullt engagerat sig. Och visst har regeringen varit inblandad! Låt mig bara ge ett exempel. För att visa vad jag menar skall jag citera ur en handling som finns hos konstitutionsutskottet. Det gäller dens.k. Bergslagsfonden. En hög företrädare för Bofors får frågan vilken avsikten var med denna fond. Svaret lyder ordagrant: ”Det har ju att göra med Indien. Det är klart att vi blev tvingade att göra detta för att få de krediter vi ville ha, även om det sedan naturligtvis står någonting annat i pressen.” Jag skulle kunna citera mera. När man läser sådant, får man åtminstone klart för sig att det föreligger ett utomordentligt nära samband mellan den socialdemokratiska regeringens engagemang i Indienordern och vissa motprestationer. Det är bara detta jag vill konstatera. Det sägs också i den moderata reservationen när det gäller kreditfrågorna att här har regeringen haft stora möjligheter att påverka. Detta är, herr talman, saker som hör samman med en sådan här granskning. Till Olle Svensson måste jag säga att när utrikesminister Sten Andersson ropar ut på första maj att byken skall tvättas offentligt och ordentligt, då måste ett sådant uttalande ha någon täckning i verkligheten. En förnyad utredning på det här området kommer att ge mycket mera stoff till en debatt om regeringens roll.

Herr talman! Jag kanske inte precis sade att restriktionerna vid den eller den tidpunkten hade satts ur spel, utan det är mera den principiella konsekvensen av dessa samarbetsavtal som jag har aktualiserat. Jag tycker att Olle Svensson med sitt citat om att export medges oavsett hindren styrker de farhågor jag har framfört. Man kan säga så här: Om blodiga sammandrabbningar förekommer mellan två stater eller inom en stat, skall exporttillstånd inte beviljas om restriktionerna tillämpas. Men om samma situation uppstår under den tid avtalet löper, då skall alltså leveranserna fortsätta. Detta anser jag strider mot gällande regler. Och även denna iakttagelse bör, menar jag, redovisas vid granskningen, även om regeringen skulle kunna åberopa att den har stöd för sitt ställningstagande i ett riksdagsbeslut, i en riksdagsmajoritet. När det gäller Indien räcker det heller inte med att exempelvis Alva Myrdal har förespråkat export dit eller att man vill främja landets neutralitet och hålla det utanför blocken — allt detta är vällovligt, men de fastlagda riktlinjerna måste ändå gälla. Man kan inte sluta avtal som upphäver restriktionerna, menar jag — det är liksom det som är poängen i mitt resonemang. Så helt kort om Australienaffären: I min reservation pekar jag på oklarheter som kvarstår såvida inte ny dokumentation framkommer, och det kan ju inte vara önskvärt för någon. Vis av erfarenheten om hur dokumentation undan för undan har fått dras fram tycker jag nog att osvuret är bäst i denna fråga. Det kanske ändå kommer material som slutligt ger svar på frågan vad som har hänt där. Jag vill också påpeka att vpk länge var ensamt om att driva kritik mot vapenaffärerna. I 1982/83 års betänkande hade jag en reservation som berörde DIVAD-systemet i USA. I 1983/84 års betänkande hade jag en reservation om krigsmaterielexport till Burma, som vi menade inte borde komma till stånd, men vpk var ensamt och övriga partier tyckte tydligen att den var i sin ordning. Därför är det ju bra att en större debatt nu har uppstått i hela samhället, vilket kan innebära att vaksamheten och kritiken mot verksamhet av detta slag ökar.

Herr talman! Jag tyckte mig märka att Olle Svensson ville förringa det som utskottet säger när det gäller samarbetsavtalen. Vi konstaterar ju att det har skett en förskjutning i förhållande till 1971 års riktlinjer och att man har använt samarbetsavtal mer som leveranssäkringsavtal och mindre för rent tekniskt samarbete. För min del tycker jag att det är en mycket allvarlig kritik som har riktats — inte bara mot socialdemokratiska regeringar, vill jag framhålla — mot hur man har använt denna undantagsregel i lagstiftningen. Olle Svensson polemiserar mot Bertil Fiskesjö och Nils Berndtson, som säger att riktlinjerna har kringgåtts eller att det som har skett har skett i strid med riktlinjerna. Någon kanske frågar sig: Hur kan man föra en sådan här debatt? Jag har inte i utskottet, och heller inte nu, velat ta upp en diskussion om huruvida detta direkt strider mot riktlinjerna eller inte, därför att riktlinjerna är så allmänt hållna att det då blir en strid om ord. Det finns så oerhört mycket av värderingar som skall anläggas när man tar ställning i olika ärenden med ledning av riktlinjerna. Jag skulle här vilja ta fram och peka på det som medborgarkommissionen skriver om riktlinjerna. Från början, när Tage Erlander 1956 som svar på en fråga i riksdagen drog upp dessa riktlinjer, var det ju inte fråga om normgivning utan mera en avsiktsförklaring från regeringens sida. År 1971, när riksdagen gavs möjlighet att lämna sina synpunkter på riktlinjerna, gällde fortfarande att riksdagen inte i detalj skulle ta ställning till riktlinjerna, utan grundsatsen skulle fortfarande vara att Kungl. Maj:t skulle besluta om regleringen av export och import. När vi sedan kommer fram till 1982 års lagstiftning, blev dessa riktlinjer att anse som förarbeten till utförsellagen. Det framgår av ordalydelsen, säger medborgarkommissionen, att de inte blev bindande normer utan behöll sin ställning som vägledande anvisningar. Detta gör att en person kan ställa sig upp och säga att den här affären strider mot riktlinjerna, och ha rätt. En annan person kan ställa sig upp och säga: Det här strider inte mot riktlinjerna — och han kan också ha rätt. Här tror jag ligger mycket av bakgrunden till diskussionen om dubbelmoral, hyckleri osv.; man kan göra en mycket vid tolkning och utvärdering av vad som faktiskt står i riktlinjerna.

Herr talman! Jag skall försöka fatta mig kort.

De har tydligen även fått godkänt av riksdagen, i varje fall via utrikesnämnden, så från den synpunkten kan man väl säga att det inte kan riktas någon anmärkning mot de här avtalen eller mot det memorandum som här har diskuterats. För Bertil Fiskesjö och Nils Berndtson vill jag poängtera att konstitutionsutskottets uppgift är att granska tillämpningen i det förflutna. Där har vi kommit fram till att det har skett glidningar, och jag har redovisat vad vi menar med detta, på ett så objektivt sätt som möjligt, tycker jag. Sedan är det en annan sak — och då kommer vi in på utrikesutskottets arbetsområde — vilka slutsatser som skall dras av de erfarenheter man vunnit under denna tillämpning. På den punkten kan man självfallet mena, som Bertil Fiskesjö och även jag har sagt, att det bör ses över närmare. Jag sade just att det efter årets granskning finns särskilt behov av att utreda formerna för samarbetsavtal och frågan om leveransgarantier. Och mycket riktigt: detta kommer att ske i utredningen. Nils Berndtson hade jag faktiskt tänkt ställa en fråga till, när han nu skall avgå ur riksdagen. Han har ju varit här i 18 år. Är verkligen Nils Berndtsons erfarenhet av svenska politiker sådan att han inte vill utesluta att de har medverkat till smuggling av vapen, eller i varje fall känt till sådan? Jag har en motsatt åsikt, liksom Birgit Friggebo och andra här, nämligen att det material vi har fått in tyder på att statsråden möjligen uppträtt aningslöst och hade bort underrätta sig bättre, men de har inte haft vetskap om det här. Det är en väldigt viktig slutsats av granskningen. | Sedan till Anders Björck: Det är ändå så att vad vi har granskat är om de kreditgarantier som lämnats och alla de utfästelser som gjorts är i enlighet | med de svenska reglerna. Det hävdas inte i reservationen på denna punkt att så ej skulle vara fallet, och då tycker jag att man kan instämma i majoritetens uttalande, att det regelsystem som riksdagen fastställt har tillämpats. Sedan kan Nils Berndtson vara kritisk i olika avseenden, men det finns ingen anledning till anmärkning utifrån konstitutionella synpunkter.

Herr talman! När det gäller KU:s uppgifter är vi naturligtvis överens om att vi skall granska vad som har hänt och att vi skall se efter var ansvaret ligger i olika frågor. Men en lika viktig uppgift är ju att vi meddelar riksdagen de iakttagelser vi har gjort under granskningens gång vad gäller inte bara tillämpningen av de lagar som finns utan också lagbeståndets kvalitet. Det tycker jag är en väldigt viktig uppgift för konstitutionsutskottet, och jag kan inte förstå varför Olle Svensson är kritisk mot att vi också tar upp frågan om hur lagstiftningen på det här området skall se ut.

Detta är så att säga den höga fina moral vi har och den grundläggande principen för vapenexporten. Men på andra vägar, genom att man sluter s.k. samarbetsavtal och på grundval därav upprättar långsiktsavtal sätter man — ja, jag skall säga vi, för inga av oss skall undandra sig ansvaret — de höga principerna ur spel. Det är detta jag har velat fästa knappnålarna i. Oavsett hur vi vill ha det med vapenexporten skall det vara klara rejäla regler. Man skall med en gång kunna bestämma att ett sådant här avtal vill vi sluta med t.ex. Indien — man skall inte behöva gå en mängd konstlade omvägar för att komma till denna slutsats, för då måste ju i alla fall hos den oinitierade allmänheten den uppfattningen uppkomma, att man predikar en sak och praktiserar en annan. Det är inte bra för tilltron till vare sig den svenska vapenexporten eller det svenska rättssystemets sätt att fungera över huvud taget.
Herr talman! Jag tror att Olle Svensson var litet oförsiktig när han sade att haninte vill rikta någon anmärkning mot regeringarna. Jag tolkar det som att han inte ens kan läsa sitt eget betänkande, för jag tycker att det finns mycket allvarliga anmärkningar. Först och främst sägs att regeringar och riksdag borde på ett tidigare stadium ha behandlat frågan om s.k. leveranssäkringsavtal, vilket man alltså inte tidigare har gjort. De nämns över huvud taget inte i riktlinjerna. Dessutom sägs att det har skett en förskjutning i förhållande till 1971 års riktlinje, och den startade redan 1974. Detta tycker jag är en anmärkning. Någon konstitutionell prickning kan vi inte åstadkomma, för det institutet finns inte längre. Jag hoppas att Olle Svensson inte vill springa ifrån de formuleringar som vi faktiskt har kommit fram till gemensamt. Jag vet att det satt hårt inne. När det gäller de flesta av de skrivningar som ändå andas något av kritik vill jag säga att folkpartiet lade fram förslag i slutskedet. Jag påpekar att de här anmärkningarna, och den erfarenhet vi har fått under granskningen just på denna punkt, har lett till att riksdagen har fattat beslut om att regeringen inte får träffa denna typ av avtal under den tid som utredning pågår. Det måste väl ändå innebära att det rör sig om ett anmärkningsvärt förhållande.
Herr talman! Jag är väl inte, Olle Svensson, beredd att på tre minuter göra upp facit över 18 års verksamhet — vare sig att ge fribrev eller att fälla domar. Jag har faktiskt inte varit tvärsäker i mina bedömningar, och det har ju också medborgarkommissionen kommit fram till att man inte kan vara. Vad jag har sagt i min reservation är att utan ytterligare dokumentation kvarstår oklarheter om vad som har förekommit, och det kan inte vara önskvärt för någon. Jag tycker inte att man kan vara lika tvärsäker som socialdemokraterna, när de säger att det ifrågavarande brevets avfattning inte kan tas till intäkt för ett påstående att någon har kringgått embargot. Det är där jag vill har ytterligare material för att få klarhet i vad som har hänt, och därför sade jag att jag tycker att osvuret är bäst. Det finns naturligtvis nyanser i de här frågorna, som vi har stött på i olika sammanhang. Det är vanligtvis inte så att en ämbetsman eller en politiker har suttit i ett rum och fattat ett beslut och sedan gått till ett annat ställe och intagit en helt motsatt ståndpunkt. Det kan väl också vara så att man har avstått från att agera, även om man anat eller misstänkt något. I en reservation har det ju också gjorts påpekanden om vetskapen i olika regeringar. Jag tror att vi skall vara klara över att det finns en skala av omständigheter som har kunnat påverka ett statsråds beslut. Kommissionen påpekar för Övrigt att Svärd tydligen inte var helt klar i sina beskrivningar i skriftväxlingen med statsrådet Sven Andersson. Jag tror alltså att det kan finnas en rad nyanser när man skall bedöma den här frågan. Tvärsäker bör man ännu inte vara.
Herr talman! Olle Svensson påstod sig ha svårt att följa tankegångarna i den moderata reservationen och de moderata synpunkter som nu framförs. Jag beklagar om vi har uttryckt oss otydligt, men vår kritik går i huvudsak ut på följande: Vi tycker att socialdemokraterna i vapenexportaffärerna har tagit sig väldigt stora friheter. Man har försökt att samtidigt uppträda som fredsänglar och som vapenhandlare. Eftersom man har tvingats tillfredsställa två opinioner inom partiet, så har man försökt tona ned den ena delen, nämligen vapenhandlaraktiviteten, och i stället försökt framträda som fredsduvor. Det här har skett på högsta nivå, och det har varit systematik i det hela. Därför är det så, herr talman, att den diskussion som vi för i dag och som vi förde förra året handlar ytterst om att det har varit svårt att få fram dokumentation, att det är oklarheter, att det saknas en hel del viktiga pusselbitar. Olle Svensson har uppenbarligen svårt att förstå att vi vill granska detta. Jag menar att det är vår skyldighet. Och det finns ingen motsättning, herr talman, mellan att vilja sälja vapen och att vilja ha en ordentlig kontroll över vapenexporten. Jag prenumererar inte på tidningen Folket, men jag skulle aldrig drömma om att därav dra slutsatsen att några tidningar inte skulle få komma ut i Sverige. Jag förstår att socialdemokraterna är irriterade över det som har hänt, men de har ju sig själva att skylla. Hade man tagit ansvar för vapenaffärerna, så hade vi inte varit i den här situationen. Men man har velat fira triumfer på hemmaplan — i Bergslagen och överallt annars — genom att vapenaffärerna ger sysselsättnig. Sysselsättning är bra. Det är vi väl alla överens om. Men då får man också redovisa medaljens baksida, Olle Svensson, och inte skylla ifrån sig. Jag vill peka på att det faktiskt är så att ju mer vi har granskat, desto mer har kommit fram. Förra året prickade en enhällig riksdag Mats Hellström. Glöm inte bort det nu när ni försöker friskriva olika ministrar från vad de har gjort.

Herr talman! Jag vill påpeka för Anders Björck att vi har gjort en mycket noggrann kontroll av om regeringen har följt reglerna när det gäller finansieringshjälp till den här Indienordern. Vi har kommit fram till att det inte har kunnat upptäckas att det begåtts något fel. Det blev resultatet av vår granskning, och inte heller moderaterna kom fram till någon annan slutsats. Det är därför som jag frågar mig om de politiska synpunkterna inte kan sparas till något möte ute bland moderata väljare. Det där har i varje fall inte med den konstitutionella granskningen att göra. Vi har alltså gjort en noggrann kontroll och funnit att reglerna har följts, det är vår slutsats. I reservationen hävdas det inte heller något annat. Sedan vill jag säga till Nils Berndtson att Nils Berndtson nog missuppfattade det hela. Jag syftade på reservation 16, där det skrevs om krigsmaterielexport såvitt avser regeringens vetskap om oegentligheter. I reservationen står det bl.a.: ”Även om belägg saknas går det inte att utesluta att sådan vetskap kan ha funnits.” Den andra frågan kommer vi ju att diskutera senare i samband med Englandsaffärerna. Till Birgit Friggebo: Jag står för vartenda ord i betänkandet. Jag skryter inte över vad som kan vara mina insatser i det här betänkandet och recenserar inte andras bedrifter. Men jag står för majoritetsskrivningen. Bakom den står både Birgit Friggebo och jag. Om Birgit Friggebo läser protokollet, kommer hon att finna att jag har försvarat vad vi gemensamt har kommit fram till.

Herr talman! Vid förra årets granskning av krigsmaterielexporten handlade mitt anförande om en mängd oklarheter och motsägande uppgifter. I dag tänker jag knyta an till oklarheterna, men framför allt tänker jag uppehålla mig vid de förklaringar som regeringen har gjort beträffande oklarheterna. Först vill jag beröra frågan om huruvida det var rimligt att ett litet land som Singapore inom det egna försvaret verkligen hade behov av alla de vapen som Singapore hade köpt från Sverige. Jo då, försäkrade Mats Hellström och Carl Johan Åberg. Statsrådet förklarade varför Singapore behövde all denna krigsmateriel. Bl. a. vecklade han in sig i en målande beskrivning av hur mycket ammunition som åtgår för en singaporian som gör värnplikten. Vid årets granskning har vi fått en hel annan förklaring. KMI har gjort en undersökning av tillverkningsoch sammansättningslicenser. Det visar sig att det under 70 och 80-talen har förekommit vidareexport av svenskkonstruerad materiel från Singapore till andra länder i Sydostasien på basis av dessa licenser. Som regel har materielen bearbetats eller förädlats i Singapore, innan en export skett enligt singaporianska regler. Sedan kan man diskutera vad som kan anses vara förädling eller ej. En annan fråga som jag ställde mig förra året var varför man från UD:s sida var så angelägen om att inte redovisa uppgifter om FFV:s export. I dag kan vi konstatera att även FFV:s vapen och ammunition har vidareexporterats till förbjudna länder. Utskottsmajoriteten försöker göra gällande att regeringen och dess företrädare inte har haft anledning att misstänka att det förekommit oegentliga vapenaffärer från FFV:s sida, utan att det sedan länge funnits licensavtal mellan FFV och England och att de granatgevär som dykt upp i förbjudna länder har tillverkats i England. Det är möjligt, och även troligt, att vissa ministrar har trott detta, men det är också uppenbart att ministrar och departementstjänstemän har haft kunskap om de s.k. Englandsavtalen. Det finns dock inga bevis för att regeringen i samband med att avtalen ingicks var införstådd med avtalens verkliga innebörd. Det finns dock handlingar från 1965 som visar att ministrar och tjänstemän inom UD fick kunskap om avtalen vid ett tillfälle då en brittisk diplomat tog kontakt med UD för att diskutera tre affärer med svenska vapen. Av de promemorior som upprättades vid UD vid det här tillfället framgår att ärendet gäller export av viss svensk krigsmateriel via Storbritannien. Bl. a. hänvisar man till kontrakt mellan FFV, Bofors och England, kontrakt som medger vidareexport av svensktillverkade vapen till vissa angivna länder. De aktuella affärerna avsåg länder som enligt den svenska regeringen inte accepterades som köpare av svensk krigsmateriel. Därför avrådde regeringen från affärerna, men man insåg också att man rent juridiskt inte kunde stoppa affärerna. Britterna meddelade senare att de avstod från två av affärerna, men att de avsåg att genomföra en affär med Zambia. Inom parentes sagt framgår det också av handlingarna att Zambia ett halvår tidigare hade begärt att få köpa vapen direkt från Sverige men fått avslag. Både utrikesministern och handelsministern blev informerade om innehållet i promemoriorna, och det framhålls i svaret till britterna att det skulle vara besvärande för den svenska regeringen, om den brittiska regeringen beslöt att genomföra affären med Zambia. Det framgår också av handlingarna att man tidigare inte hade vetskap om leveransavtalen mellan Storbritannien och de svenska företagen. Samtidigt framgår det att kunskap om avtalens innebörd fanns inom regeringskansliet hösten 1965. Nästa gång avtalen dyker upp är i samband med att slutförbrukarintyg krävs av alla köpare fr.o.m. 1983. Då inser man att FFV:s försäljning av granatgeväret Carl Gustaf via England inte längre går att genomföra såsom tidigare. Det framgår att KMI vid det här tillfället känner till avtalen. Trots att KMI avstyrker en mjuk övergång införs inte slutförbrukningsintygen för England förrän 1985. I januari 1983 meddelar dock utrikesministern vid utrikesnämndens sammanträde att obligatoriska krav på slutförbrukningsintyginförts enligt vissa formuleringar i enlighet med krigsmaterielkommitténs förslag som riksdagen antagit. Förra året fick jag av en tillfällighet reda på att ambassadör Jean Christophe Öberg hade skrivit en rapport till UD om att Thailand önskade köpa vapen direkt från Sverige i stället för att köpa via Singapore till 15 26 högre pris. Jag konstaterade i förra årets dechargedebatt att det var en slump att rapporten kom till utskottets kännedom och att vi inte visste hur många sådana rapporter som faktiskt finns. Jag framhöll då att jag ville återkomma med frågan till nästa års granskning, och det gjorde jag. Resultatet blev en mager PM från UD, där man kort beskrev tre exempel. Medborgarkommissionen har däremot på ca 100 sidor beskrivit misstänkta fall av vidareexport och olagliga krigsmaterielaffärer. Såvitt jag vet berörs inte de exempel som vi fick av UD. Däremot fick jag på annat håll höra att det finns ytterligare en rapport när det gäller Thailand. Thailand hade fått ett erbjudande av AOS att via Singapore köpa begagnade svenska kanoner, men av etiska och ekonomiska skäl föredrog Thailand att köpa direkt från Sverige. Närmare en vecka efter det att kansliet skrivit första utkastet till vårt betänkande fick vi en hög med nytt material. I högen fanns en skriftväxling om Bofors export till Grekland via England. Den dåvarande handelsministern hade godkänt detta arrangemang. Vi har inte hunnit få med den affären i vårt betänkande, men jag tänker ta upp den nu eftersom den har uppmärksammats en hel del i massmedia den senaste tiden. Jag kan inte förstå annat än att hela arrangemanget går ut på att kringgå svensk lagstiftning. Det står klart att Bofors inte får sälja direkt till Grekland och inte heller direkt till det engelska företaget Marconi, som är huvudleverantör till Grekland. Därför medger handelsministern att Bofors får sälja till engelska regeringen, som fritt får förfoga över krigsmaterielen. Regeringen har förklarat denna affär med att juntan hade fallit och att de svenska materielen ingick i ett större system. Varför gav man då inte i stället tillstånd för att exportera direkt till Grekland? Varför angav man inte att materielen var avsedd för Grekland? Varför skrev svenska arméattachen i London att Bofors inte hade tillåtelse att exportera direkt till Grekland? Ja, det finns många frågor som fortfarande är obesvarade i det sammanhanget. Jag har till årets granskning anmält två fall när det gäller regeringens klassificering av krigsmateriel. Det gäller HIAB-FOCO:s kranar till USA, vilka har specialkonstruerats för att lyfta kärnvapen. HIAB-FOCO har fått patent för denna konstruktion. Det är minst sagt anmärkningsvärt att regeringen inte har klassificerat kranarna som krigsmateriel. I bestämmelserna för klassificering står uttryckligen att för militärt bruk utformade apparater och andra anordningar för bl.a. hantering av robotar och raketer är att anse som krigsmateriel. Jag tycker att det hade varit rakare av regeringen att i samband med att patentet tillkom konstatera att kranarna borde klassas som krigsmateriel. I stället vecklar Carl Johan Åberg in sig i ett resonemang om andelen av det som är specifikt knutet till att man lyfter kärnvapenladdningar. Det andra exemplet gäller Boghammarbåtarna till Iran. I det fallet kan jag förstå att det är svårare att klassificera dem som krigsmateriel. Exemplet får snarare belysa bristen i definitionen av krigsmateriel. Regeringen blev 1984 medveten om att båtarna användes i kriget i Persiska viken. Irak vädjade då om att få ett slut på exporten. Det var emellertid först när USA tryckte på som regeringen krävde att Boghammar skulle upphöra med exporten. Det är enligt min mening märkligt att regeringen på det viset kan kräva att ett företag skall upphöra med export av civila varor till specifika länder. Regeringens olika ministrar har gått ut och ondgjort sig över ett visst företags skumraskaffärer. Inte minst Sten Andersson har broderat ut texten kring detta och sagt att byken skall tvättas. Han har bl.a. talat om ”Bovfors”. Vad gör han emellertid själv för att få klarhet i dessa frågor? Mina erfarenheter efter tre års granskning i konstitutionsutskottet är att regeringen tyvärr inte bidrar särskilt aktivt för att klargöra bilden. Alla uppgifter får dras fram. Ända tills regeringen blir överbevisad försöker den sig på invecklade förklaringar till olika affärer för att ge sken av att det inte finns anledning att misstänka att några brott har förekommit. Hur blåögda får vi antas vara? Nu gäller det att återskapa ett förtroende hos allmänheten och vårt anseende ute i världen. I den processen bör regeringen inte underskatta människors egen slutledningsförmåga. Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 4, 10, 13 och 15.

Herr talman! Konstitutionsutskottets granskning av krigsmaterielexportfrågorna har varit mycket komplicerad. Under arbetets gång har ständigt nya uppgifter framkommit. Beskyllningar har riktats mot olika regeringar och enskilda statsråd om att de skulle ha haft vetskap om mutor och smuggling i samband med export av vapen. Det måste kännas tryggt för var och en att veta att trots det omfattande granskningsarbete som skett på olika nivåer under en mycket lång period, så har ingenting framkommit som ger belägg för att någon regering eller något enskilt statsråd skulle ha varit involverad i några oegentligheter. Jag noterade med tillfredsställelse att även Birgit Friggebo starkt underströk denna uppfattning. Efter att ha lyssnat till Ingela Mårtensson måste jag ställa — Prot. 1987/88:132 frågan om inte också hon delar denna uppfattning. 2 juni 1988 IT årets granskning har utskottet särskilt penetrerat FFV:ss.k. Englandsav 4 R za Granskning av statstal. När man granskar dessa avtal och regeringarnas eventuella roll i detta fä GE 5 pr z : PERRNS rådens tjänsteutövning sammanhang är det viktigt att komma ihåg att granskningen görs i ljuset av AA den lagstiftning som gällde vid den aktuella tidpunkten. Gör man inte det riskerar man att komma snett. Det kan vara en förklaring till att de s.k. Englandsavtalen i massmedia stundtals givit ett litet förvirrat intryck. Krigsmaterielexport Som framgår av utskottets utfrågning av bl.a. KMI:s generaldirektör Sven Hirdman var det fråga om tre avtal mellan fabriksstyrelsen och det brittiska arméministeriet. De ingicks 1963. Avtalen har uppfattats som licensavtal. Enligt Sven Hirdman utgjorde de till 75 96 leveransavtal och till 25 96 licensavtal. Det var således, om man läser avtalen, en försäljning till den brittiska försvarsmakten av materiel att användas i Storbritannien och ute i världen. Detta är delvis också en förklaring till att svenska vapen kan dyka upp i länder där de inte borde finnas. Regeringsformen säger att det ankommer på regeringen att träffa avtal med främmande makt. Vi har kunnat konstatera att de avtal som jag nu har berört har undertecknats av dåvarande generaldirektören Gunnar Svärd och den dåvarande brittiska arméministern. Britterna torde, som utrikeshandelsministern har uttryckt det, ha betraktat avtalen som regeringsavtal, av skäl som redovisats i KU:s bilaga B 15. KMI:s chef Sven Hirdman har inför utskottet redovisat sin uppfattning att avtalen är av sådan karaktär att de borde ha underställts Sveriges regering. Detta har tydligen inte skett. Det finns inte något konseljbeslut. Man har inte ansökt om något formellt godkännande, och det finns inget godkännande. Sven Hirdmans personliga slutsats inför utskottet blev att man från fabriksstyrelsens sida överskred sina befogenheter när man ingick i ett sådant här arrangemang med en främmande makt och en främmande regering. Folkpartiet har som enda parti reserverat sig såvitt avser Englandsavtalen. Reservanterna för i långa stycken ett riktigt resonemang, men lyckas ändå till sist göra en logisk kullerbytta och komma till slutsatsen att det inom regeringskansliet hösten 1965 fanns kunskap om avtalens verkliga innebörd. Fakta är emellertid följande. Den information som vid beredning inom regeringskansliet lämnades, gick ut på att brittiska vapenproducerande företag hade rätt att tillverka på licens inom det område förfrågan från brittisk sida gällde. Exporten i övrigt omfattade vapen som Storbritannien tidigare förvärvat för eget behov och inte själv hade användning för. I det svenska svaret på den förfrågan som gjordes avrådde man från export till länder beträffande vilka exportförbud från svensk sida förelåg. Utrikesdepartementet ansåg att denna åtgärd var så långtgående som det var möjligt enligt dåtidens riktlinjer för vapenexport. Däremot kopplades inte svaret på den brittiska hänvändelsen till de överenskommelser mellan Sverige och det brittiska arméministeriet som omnämndes i UD-handlingarna. Därför begärdes avtalen inte in för närmare studium inom regeringskansliet, vilket naturligtvis med den kännedom vi nu har i efterhand är att beklaga. När det gäller vapenembargot mot Australien ser bilden mera splittrad ut 63 än den i verkligheten är. Det föreligger tre reservationer. Moderaterna går längst och hävdar att ammunitionsexporten till Australien i mitten av 60-talet skulle ha skett med försvarsdepartementets goda minne. Det är en uppfattning som utskottsmajoriteten bestämt avvisar. Folkpartiet och centern vill endast tillföra majoritetsskrivningen att man för närvarande varken kan bevisa eller dementera att kännedom funnits i regeringskansliet om ett eventuellt kringgående av vapenembargot. Vpk slår i sin reservation fast att den dokumentation som funnits tillgänglig inte kan anses styrka misstanke om att vidareexport från Storbritannien till Australien initierats av företrädare för regeringen. Utskottsmajoriteten hävdar också att granskningen inte utvisat att något statsråd i strid mot ett vapenembargo godkänt vapenexport via Storbritannien. Jag har mycket svårt att se någon egentlig skillnad mellan denna formulering och den som i denna del återfinns i vpk-reservationen. Vi understryker vidare att myndigheternas roll i sammanhanget är föremål för justitiekanslerns utredning. Dessutom har en rättslig undersökning inletts. Den totala bilden är således fortfarande inte helt klar. Därmed är inte heller steget så långt till folkpartiets och centerns reservation. Påståenden har framförts under utfrågningarna om att regeringen trots rådande embargo uppmanat till brott genom att initiera vidareexport via Storbritannien till Australien. Detta är självfallet en allvarlig anklagelse. Jag konstaterar därför med stor tillfredsställelse, efter att noggrant ha läst igenom reservationerna, att en mycket bred majoritet i Sveriges riksdag avvisar sådana anklagelser. Exporten av krigsmateriel till Indonesien har tidigare varit föremål för konstitutionsutskottets prövning. Vid årets granskning har fyra reservationer fogats till utskottets betänkande. Här kan man verkligen tala om splittring. Vpk anser att vapenexport till Indonesien står i strid med riktlinjerna för svensk vapenexport. Moderaterna anser motsatsen. Centern menar att man inte skulle ha givit tillstånd 1986, och folkpartiet anser numera, vilket är särskilt intressant att notera, att det var ett misstag att återuppta krigsmaterielexporten till Indonesien i slutet av 70-talet. Vad anser t.ex. Anders Björck om detta, kan man fråga. För att göra en lång historia kort vill jag emellertid understryka att regeringen bedömt situationen i Indonesien sådan att den krävde stor återhållsamhet med krigsmaterielexport. Utförsel av nya vapensystem tilläts därför inte till detta land. Jag vill påpeka att utskottet vid en tidigare granskning funnit, vid en sammanvägning av samtliga omständigheter, att beslutet i februari 1986 inte kunde anses stå i strid med riktlinjerna. Det är en bedömning som också riksdagen ställde sig bakom. Någon konstitutionell kritik kan därför på denna punkt inte riktas mot regeringen. Det bör stå klart för alla. Bakom reservation nr 13, slutligen, står en ohelig allians mellan vänsterpartiet kommunisterna och halva folkpartiet i konstitutionsutskottet. Man gör gällande att det är anmärkningsvärt att inte regeringen klassat HIAB-kranarna som krigsmateriel. I samma reservation berörs också Boghammarbåtarna. Som framgått av utskottets utfrågningar har de s.k. klassningsbesluten tagits utifrån konstruktionsprincipen. När det gäller HIAB-kranarna är det bara att konstatera att tre krigsmaterielinspektörer var för sig kommit fram till exakt samma slutsats. Boghammarbåtarna har bedömts utifrån samma princip. Vad som hänt är att regeringen har gjort klart för envar inkl. tillverkaren av dessa båtar att det ligger i Sveriges intresse att man inte vidtar några handlingar som kan leda till ökad spänning mellan Irak och Iran. Det är ett uttalande som tar sikte på det pågående kriget mellan Iran och Irak. Det borde regeringen berömmas för. Såvitt jag förstår har tillverkaren av båtarna tagit till sig regeringens uttalande på denna punkt. Dessutom är ju reservanternas krav på en översyn av krigsmaterielbegreppet tillgodosett. Det är utrikeshandelsministerns ambition att presentera direktiven för en sådan översyn före semestern i år. Herr talman! Så sent som i tisdags biföll riksdagen en proposition som bl.a. innebär en kraftfull skärpning av kontrollen över krigsmaterielexporten. Man kan på goda grunder anta att den utvecklingen kommer att fortsätta. Detta kan emellertid inte ske utan en ingående prövning. Därom tycks enigheten vara ganska stor i riksdagen. Under tiden är det viktigt att se till att de förhållandevis stränga regler som för närvarande gäller verkligen efterlevs. En stark svensk opinion har upprörts över att fog finns för misstanke att välrenommerade svenska företag gått vid sidan om exportreglerna och att svenska vapen finns i länder där de inte borde finnas.

Herr talman! Först vill jag säga till Kurt Ove Johansson att jag delar utskottets uppfattning att det inte finns några bevis för att ministrar skulle ha deltagit i olaga vapenaffärer. När det däremot gäller frågan om någon har haft kunskap om att det har förekommit ett visst kringgående av bestämmelserna, t.ex. när det gäller FFV:s avtal med England, hävdar vi från folkpartiets sida att det har funnits kunskap i regeringskansliet. Det har också redogjorts för olika ministrar att denna typ av avtal förekom, och det borde dessa ha reagerat på. Kurt Ove Johansson påstår att jag gör en kullerbytta här, men jag tycker nog att han själv står för den kullerbyttan. Hur kan han annars få det till att det gäller licensavtal när det klart framgår av ingressen på promemorian att saken gäller reexport av viss svensk krigsmateriel levererad till Storbritannien? Då kan man väl inte få det till att det är materiel tillverkad i Storbritannien! Detta framgår av många formuleringar i promemorian och av tjänstemannens förvåning över att detta slags avtal har slutits, eftersom det knappast kan stämma överens med de regler som gällde 1965. När det gäller Australien finns det inga belägg för att ministrar skulle ha uppmanat till direkt kriminella handlingar. Däremot finns det ett brev från Gunnar Svärd till Sven Andersson, där det klart framgår att Gunnar Svärd har tagit kontakt med kunderna i Australien och att han försöker att rädda vad som räddas kan. Kurt Ove Johansson förvånade sig över att folkpartiet tar avstånd från leveranserna av vapen till Indonesien. Jag tycker att det är en fjäder i hatten för folkpartiet att vi kan göra en omvärdering och överge en tidigare ståndpunkt; det är inte någonting vi bör kritiseras för. Jag tycker att även socialdemokraterna borde ha kunnat reagera och, som man gjort tidigare, ta avstånd från vissa saker. När det beträffande t.ex. kranarna framkom att de är specialkonstruerade för att lyfta kärnvapen och har patentsökts som sådana, borde man också ha omvärderat klassificeringen. När det gäller båtarna känner jag fortfarande tveksamhet över att man på det här sättet går in i enskilda fall och kräver att ett enskilt företag skall stoppa export av vad regeringen har klassificerat som civila varor.
Herr talman! Om man kan sälja kranar som är specialkonstruerade för att lyfta kärnvapen utan att de klassas som krigsmateriel tror jag att det som den enligt Kurt Ove Johansson oheliga alliansen kommer fram till är riktigt, nämligen en begäran att man skall analysera krigsmaterielbegreppet och ge det en så entydig definition som möjligt. Det var tydligen ett bra krav, för nu säger Kurt Ove Johansson att en sådan analys av begreppet redan är på gång. Det tycker jag är bra. En del av de frågeställningar som Kurt Ove Johansson reste om reservationerna när det gäller Australienfrågan har jag redan besvarat, eftersom jag uppfattade en tidigare fråga från utskottets ordförande så, att den gällde detta. Men oavsett om det gäller reservation 16 eller Australienfrågan är min mening den, att man inte skall vara tvärsäker om det föreligger bristande dokumentation. Skillnaden i skrivningarna är inte alldeles obetydlig. Vad jag har sagt i min reservation är att utan ytterligare dokumentation kvarstår oklarheterna om vad som har förekommit i Australienfrågan. Det kan väl ändå inte vara önskvärt. Jag har alltså inte tyckt att den dokumentation som finns ger besked i frågan, men jag tycker att man behöver få fram besked, medan socialdemokraterna i utskottet bara konstaterar att bristen på dokumentation inte kan tas till intäkt för ett påstående om att embargot har kringgåtts. Det är en viss skillnad, om man slutligt sätter punkt med det. Jag vill att det skall bringas fullständig klarhet i den frågan. Det tror jag är angeläget för alla som har tagit befattning med den. Däri ligger skillnaden mellan utskottets skrivning och reservationen.
Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av vad Kurt Ove Johansson sade om reservationerna när det gäller Indonesien, nämligen att det var fråga om en splittring. Nej, de här reservationerna har litet olika karaktär. Kurt Ove Johansson ville också göra gällande att den konstitutionella delen av frågan om export till Indonesien inte var något problem. Den diskuterade vi ingående förra året. Då var vi helt överens om att kritisera Mats Hellström. Kanske har frågan om vapenexporten till Indonesien något kommit i bakvatten för en del andra, större och mer spektakulära vapenexportaffärer, men jag vill ändå klargöra att vi från centerns sida inte gör samma bedömning som socialdemokraterna. Kurt Ove Johansson ville släta över och påstod att det inte finns någon annan utgångspunkt än att det är riktigt att exportera vapen till Indonesien. Den uppfattningen har inte centern. Under fjolårets granskningsarbete klargjordes detta tydligt. Centern har redovisat detta, bl.a. i den rådgivande nämnden. Vi har vidare framfört det på annat sätt i den offentliga debatten, och vi hade i fjolårets granskningsbetänkanden likadan reservation som den vi har i årets.
Herr talman! Jag har tidigare redovisat att det finns ett helt spektrum av åsikter när det gäller frågan om Indonesien. Men vad jag tycker är egendomligt är den reservation som finns från vänsterpartiet kommunisterna, där man hävdar att exporten 1986 till exempelvis Indonesien skulle stå i strid med de regler som gäller. Jag förstår uppriktigt sagt inte hur man kan komma till en sådan ståndpunkt när riksdagen vid två tillfällen under senare tid ändå har prövat denna fråga och kommit till en helt annan uppfattning. Jag har svårt att förstå att det kan finnas någon som bättre än riksdagen kan tolka de vapenexportregler som gäller; det är ju ändå riksdagen som fattat beslut om dessa regler. Jag är glad att Ingela Mårtensson ställde sig bakom den deklaration som både Birgit Friggebo och jag har gjort. Men då måste väl denna deklaration i rimlighetens namn gälla också för statsrådet Sven Andersson, som skötte vissa av de här frågorna i mitten av 1960-talet. Jag tolkade först Ingela Mårtensson så, att det inte skulle vara på det sättet, men nu har jag förstått att hon ställer sig bakom uttalandet att inget statsråd begått några oegentligheter såvitt vi kunnat finna i de utredningar som hittills har gjorts. Då måste detta rimligtvis gälla också Sven Andersson. Den logiska kullerbyttan består i följande. Ni säger i er egen reservation att statsråden har uppfattat avtalen som licensavtal och inte som leveransavtal. Ni säger vidare att uppfattningen att det rört sig om licensavtal har bestyrkts av den omständigheten att det är denna beteckning som fabriksstyrelsen — numera affärsverket FFV — har använt sig av såväl internt inom verket som vid kontakter med regeringskansliet. Det måste till en logisk kullerbytta för att man sedan skall kunna komma till slutsatsen att kunskap om avtalens verkliga innebörd skulle ha funnits inom regeringskansliet hösten 1966. Däri ligger den logiska kullerbyttan.
Herr talman! Inte kan Kurt Ove Johansson känna så stor förvåning över reservationen när det gäller Indonesien! Mer insatt än så är han ju i debatten från förra året om just vapenexporten till Indonesien, hela frågan om Östtimor, osv. Vapenexporten till Indonesien måste anses stå i strid med de restriktioner som gäller. Vi skall ju inte leverera vapen till krigshärdar eller till länder som förtrycker andra. Det är en konsekvent linje vpk här följer — vi har hela tiden drivit kritiken mot vapenaffärerna med Indonesien.
Herr talman! Om Kurt Ove Johansson -— för att återgå till kullerbyttan — läser vår reservation skall han finna att där står: ”Enligt de statsråd som utskottet utfrågat — nuvarande och tidigare med ansvar för krigsmaterielexport — har avtalen uppfattats som licensavtal — —.” Jag betonar att vi skrivit ”de statsråd som utskottet utfrågat”. De ministrar som blev införstådda med innehållet i promemoriorna 1965 har vi däremot inte utfrågat. Därför uttalar vi oss på ett annat sätt om dem: De har fått föredragningar av innehållet i promemoriorna. Vi tycker inte att de avtalen kan uppfattas som licensavtal, utan det är klart att avtalen gäller krigsmateriel som är producerad i Sverige och levererad till England för vidare export. Sedan försöker majoriteten också få det till att det skulle vara något slags överskott av vapen som man skeppar vidare. Men det framgår också av handlingarna att Zambia ville köpa direkt från Sverige ett halvår tidigare och då fick avslag på den förfrågan. Därefter kom en ny propå, via England, att leverera de vapnen. Det kan ju knappast uppfattas som att det är fråga om något slags överskottslager. Jag vill också passa på att säga ytterligare några ord om kranarna och att man nu skall se över krigsmaterielbegreppet. Vid debatten här för några dagar sedan blev jag litet tveksam när Anita Gradin sade att det handlar om att fylla på den förteckning som gäller och som exemplifierar vilka typer av försvarsmateriel som skall klassificeras som krigsmateriel. Det gäller inte bara att komplettera en förteckning utan att se över innehållet i definitionen av krigsmateriel. Med utgångspunkt i de två fallen med båtarna och kranarna finns det all anledning att göra en omvärdering.
Herr talman! Kurt Ove Johansson hänvisar till att riksdagen två gånger har gjort uttalanden om vapenexporten till Indonesien. Jag tycker att det finns anledning att påpeka att riksdagen har fått revidera sina ställningstaganden när det gäller vapenexportaffärer. Inte minst i fråga om Indonesien blev det ju så i fjol — då gällde det Mats Hellström och hans olika turer i den affären. Därför kanske det är bra att inte göra alltför kategoriska uttalanden. Vad beträffar de regler som är tillämpliga i Indonesienaffären har vi att göra en bedömning bl.a. om de inre väpnade konflikterna. Det är från de utgångspunkterna som vi från centerpartiets sida har kommit fram till att man inte bör tillåta export till Indonesien.
Herr talman! Centerns reservation om Indonesien gäller det regeringsbeslut som fattades den 20 februari 1986. Det har prövats i konstitutionsutskottet och också här i kammaren, och man kom fram till att det inte stred mot de riktlinjer som gäller. Jag menar att det inte kan finnas någon högre instans än Sveriges riksdag när det gäller att avgöra vad som är rätt och fel på denna punkt. I fråga om Indonesien vill jag också säga några ord till Nils Berndtson. I november 1986 avstyrkte utrikesutskottet ett motionsyrkande om att alla leveranser av krigsmateriel till Indonesien skulle stoppas. Det blev sedan också riksdagens beslut. Samma sak gäller här. Jag frånhänder naturligtvis inte vpk att tycka att det här borde man inte tillåta, men när vi ur konstitutionell synpunkt skall bedöma huruvida regeringen har gjort rätt eller fel, måste ju riksdagens ställningstagande vara avgörande och inte ett tyckande från vpk. Det är den konstitutionella frågan vi diskuterar i dag och inte vad vi tycker om krigsmaterielexport över huvud taget. Sedan vill jag än en gång understryka att det skall tillsättas en utredning om krigsmaterielbegreppet. Direktiven kommer före semestern — det är i alla fall utrikeshandelsministerns ambition. Diskussionen med Ingela Mårtensson blir faktiskt roligare och roligare. I folkpartiledamöternas egen reservation talas det om ”de statsråd som utskottet utfrågat”, och där har man inte funnit något. Då återstår de statsråd som vi inte har utfrågat, och då blir det ju verkligt roligt. Då har Anders Björck, Ingela Mårtensson och andra som suttit i utskottet och krävt att vi skall höra den och den begärt att få fråga ut fullständigt fel personer! Om Ingela Mårtensson eller någon annan hade trott att det funnits något statsråd utöver dem vi har hört som haft kunskaper i ärendet, borde man i rimlighetens namn ha bett oss att kalla in dem, och då hade vi naturligtvis gjort det. Det är en krystad argumentation som Ingela Mårtensson för fram på den här punkten.